Herr talman! Betänkandet som vi skall debattera i dag är ett efterlängtat betänkande. Det är på tiden att regeringen tagit sig samman och lagt fram propositionen om reformerad svenskundervisning för invandrare. Vi moderater har kritiserat många av de regler som gällt på detta område sedan riksdagens beslut 1986. Systemet och reglerna har varit stelbenta och lidit brist på flexibilitet. Det finns, dess värre, ett otal exempel på detta. De som förlorat på detta är invandrarna och flyktingarna, som har passiviserats på grund av våra stelbenta bestämmelser. Att det förhåller sig på detta sätt är inte bara påståenden från min sida, utan samma konstateranden kan man bl.a. läsa i RRVs rapport om hur sfisystemet fungerar. Det är ett underbetyg för den hittills förda flyktingpolitiken att människor har passiviserats till att bli socialbidragstagare i månader och år utan att komma ut i arbetslivet. För att komma till rätta med och förbättra de fel och brister som finns i nuvarande regler, har vi moderater lagt fram många förslag till riksdagen. Jag vill inledningsvis säga att det finns många bra förslag i betänkandet och i propositionen, som kommer att leda till att vi kan ta hand om våra flyktingar på ett bättre sätt än vad som tidigare varit fallet. Det jag främst tänker på är att vi nu får enhetliga statsbidrag i form av ett samlat schablonbidrag för flyktingar och ett statsbidrag för övriga invandrare till grund-sfiundervisningen. Det innebär att vissa flyktingar inte längre kommer att diskrimineras. Det är också positivt att även socialdemokraterna till slut har insett att det måste finnas variationer och möjligheter till att koncentrera undervisningen för de invandrare som kan tillgodogöra sig den. Det har inneburit ett stort undervisningen i grund-sfi.

Detta är ju kvalificerat nonsens! Vi har ju i ett annat sammanhang i betänkandet understrukit vikten av lärarkompetens och läroplan. I reservation 10 tar vi upp frågan om varvning av studier och arbete. Enligt nu gällande regler är det fullt möjligt att varva studier med arbete/praktik. Emellertid visar de utvärderingar som gjorts att detta inte har fungerat. Deltagarna i grund-sfi får i många kommuner inte hjälp av arbetsförmedlingen förrän de är klara med sin svenskundervisning. Detta innebär onödigt långa väntetider inför fortsatta studier eller för inträdandet i arbetslivet. Av den anledningen har vi moderater föreslagit att riksdagen återigen skall uttala vikten av att detta i framtiden måste fungera bättre. Jag är förvånad över att majoriteten visar ett sådant ringa intresse i denna viktiga fråga. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där moderata företrädare deltagit.

Värderade talman! Undervisningen i svenska är givetvis mycket viktig för invandrares och flyktingars möjlighet att anpassa sig till och trivas i det svenska samhället. Den som kommer till Sverige för att här börja en ny tillvaro med hopp om trygghet och trivsel, måste försöka lära sig svenska så snart som möjligt. Ju förr den nye svensken kan förstå och tala det svenska språket, desto snabbare blir han eller hon accepterad av oss infödda svenskar. En vettigt genomförd svenskundervisning för vuxna invandrare är alltså oerhört viktig för Sveriges invandraroch flyktingpolitik. I de flesta momenten i betänkandet 1989/90:UbU27 tillhör folkpartiet utskottets majoritet, och jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet med undantag av de moment som ”drabbats” av reservationer från folkpartiet. Jag skall här kommentera ett par av avvikelserna. Regeringen och utbildningsutskottets majoritet anser att man bäst påverkar studieintensiteten genom att begränsa en kommuns skyldighet att ordna svenska för invandrare till två år från kyrkobokföringsdagen. Tyvärr kan man inte förutsätta att alla invandrare kommer i gång med sina studier i svenska språket snabbt. Folkpartiet — liksom vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet de gröna — anser därför att vi inte skall sätta någon bortre tidsgräns för kommunens skyldighet att ordna undervisning i svenska för invandrare. Den åsiktsskillnaden är orsak till reservation nr 1. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 — och i förekommande fall också till reservation nr 4. Värderade talman! I statens anslag till timersättning vid vissa vuxenutbildningar ingår också s.k. studiesocialt stöd vid vissa kurser i teckenspråk. Det innebär t.ex. att föräldrar till döva och gravt hörselskadade barn får stöd i form av betald vistelse vid utbildning om barnets handikapp. I reservation 16 föreslår miljöpartiet de gröna och folkpartiet att även syskon till döva och gravt hörselskadade barn skall få denna möjlighet. Jag yrkar bifall till reservation nr 16. Värderade talman! Folkpartiet har synpunkter på statsbidragssystemet för den här verksamheten. Det framgår av ett antal motioner i ärendet. Eftersom regeringen nu förbereder en proposition, som skall täcka all vuxenutbildning, nöjer vi oss för närvarande med att invänta den.

Herr talman! I riksrevisionsverkets granskning av sfi-undervisningen framkom det att många deltagare ansåg att takten i sfi-undervisningen var för låg. Deltagarna hade ca tre timmars undervisning per dag. Därför anser vpk att det i lagen bör föreskrivas skyldighet för kommunerna att erbjuda sex timmars undervisning per dag om undervisningen inte är varvad med praktik. I likhet med riksrevisionsverket, skolöverstyrelsen och diskrimineringsombudsmannen anser vi att kommunernas skyldighet att ordna svenskundervisning skall gälla alla som har behov av sådan undervisning oavsett hur länge de har vistats i landet. Vi anser att det är oacceptabelt med en tidsgräns i det här sammanhanget. Det kan finnas olika skäl, t.ex. sviter efter tortyr, för att en invandrare sent kommer i gång med svenskstudier. Alla invandrare med behov av sfi-undervisning måste också ha rätt till sådan undervisning. Vi anser inte att det finns fog för att sätta upp begränsningar i tiden härvidlag. Marianne Andersson i Vårgårda snuddade vid ett principiellt intressant resonemang i den här frågan när hon talade om det förhållandet att det mot en skyldighet måste svara vissa rättigheter. Det kan jag skriva under på. Men att sedan ta den ställning som centern har gjort i utbildningsutskottet, nämligen att sätta upp den här tvåårsregeln för rätten till sfi-undervisning, stämmer inte rent logiskt med det anförande som Marianne Andersson höll. I riksrevisionsverkets granskning har det också framkommit att samhällskunskap förekommer i alltför liten omfattning i undervisningen. Därför är det tillfredsställande att utskottet nu trycker på att samhällskunskap måste få ett större genomslag i sfi-undervisningen. Det hälsar vi i vpk med tillfredsställelse. När det gäller svenskundervisningen är rätten till kunskaper i och tillgången till det svenska språket ett grundläggande demokratiskt villkor för oss som bor i Sverige. Vår verksamhet t.ex. här i riksdagen vilar till avgörande del på dessa förhållanden till det svenska språket. Språket är avgörande för människans möjligheter att verka som en social varelse. Språket är ett verktyg för att kunna delta i en social gemenskap var den än finns — på min arbetsplats, i mitt bostadsområde osv. Med svenskans hjälp kan jag återge mina erfarenheter, utbyta tankar och kanske t.o.m. uttrycka mina innersta känslor. Alla dessa villkor gäller för alla oss som bor i Sverige. Det märks allra tydligast för våra invandrare. Diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel har uttryckt sig så här: ”Om alla våra nyanlända lärde sig en bra svenska och hur man bär sig åt för att bevaka sina rättigheter och skyldigheter i Sverige, då skulle det knappast behövas någon ombudsman mot etnisk diskriminering.” Här finns en viktig sanning. Det är bl.a. mot denna bakgrund som vi i vpk alltid ser till de kvalitativa målen när det gäller sfi-undervisningen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer till betänkandet som vpk står bakom.

Herr talman! Centerns ställningstagande i fråga om tvåårsregeln och rätten till svenskundervisning blev inte mer begripligt för mig efter detta inlägg. Det finns skäl till detta ställningstagande, säger Marianne Andersson i Vårgårda och räknar upp också sådana skäl som vi i vpk tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet delvis har redovisat i en reservation. Det tryck som man vill använda för att komma till rätta med kulturella traditioner skall enligt Marianne Anderssons sätt att resonera rikta sig mot kommunerna. Jag känner inte till att man på något sätt har kunnat påverka kulturella traditioner genom att sätta ett tryck på svenska kommuner.

Herr talman! Marianne Andersson i Vårgårda säger att vi skall pröva detta instrument. Det har vi gjort under en rad av år, och vi ser fortfarande de här problemen. Av olika skäl deltar inte vissa invandrare i svenskundervisningen. Jag förstår inte vilka stämningar i det svenska samhället som Marianne Andersson talar om. Vilka stämningar är det vi skall falla till föga för när det gäller kvalitetsbegrepp inom svenskundervisningen? Det vore välgörande om Marianne Andersson klart och tydligt kunde tala om vilka stämningar hon avser. Om det är invandrarfientliga stämningar som Marianne Andersson menar när hon talar om stämningar, är det enda sättet att möta sådana att vara öppen och rak och sätta kvalitetsnivån först.

Herr talman! Att inte förstå och inte kunna tala om vad man tycker, vad man har upplevt och vad som händer — här finns en grund för den invandrarfientlighet som ökar i Sverige. Situationen just nu är mycket allvarlig, och läget har försämrats. Här ser jag svenskundervisningen som det viktigaste instrumentet för att öka förståelsen mellan svenskar och invandrare. Det är så viktigt att jag tror att det är avgörande. När man inte kan tala svenska, eller på stapplande svenska försöker förklara en sak, och möter en invandrarfientlig stämning i ett samtal, då kan man inte argumentera. Man måste ha rent grammatiska kunskaper så att det blir tydligt vad man säger, och man måste kunna nyansera sitt tal. Främlingsrädsla finns också hos svenskarna när de inte förstår. Det är viktigt att vi ser till att den minskar på alla områden. I utbildningsutskottets betänkande nr 27 finns många förslag till förbättringar av den framtida sfi-undervisningen, dvs. svenska för invandrare. Men miljöpartiet motsätter sig grundidén att man skall ha en schablonersättning som även omfattar invandrarundervisningen. Vi anser att man bör hålla ersättning för sfi isär från den övriga schablonersättningen, eftersom det är möjligt att man annars inte prioriterar undervisningen tillräckligt högt. Det kan vara möjligt att inkludera den i ett senare skede. Men vi är måna om att hålla medel för undervisningen isär från den schablonersättning för flyktingmottagande som vi kommer att behandla i debatten i eftermiddag. Vi anser att det är viktigt att man gör en plan inom språkundervisningen och i övrigt för varje invandrare och flykting. Hit kommer analfabeter och högt utbildade akademiker. Det kan inte vara rimligt att man skall använda samma plan för dessa två olika grupper. Sedan finns det kunskapsnivåer däremellan. På de nivåerna kan det hända att man kan föra samman olika grupper. Det blir svårt i de små kommunerna, men man måste försöka att individualisera så mycket som möjligt i de stora kommunerna. Till dem räknar jag de kommuner som tar emot 50-100 invandrare. Där bör man redan kunna indela i olika grupper. Vi i miljöpartiet anser också att vuxna invandrare som inte har en utbildning motsvarande grundutbildning, dvs. grundskolan, bör få en obligatorisk undervisning på grundskolenivå. Vi har kämpat oerhört länge med grundvux i Sverige, och framför allt kvinnorna har legat efter. Nu kommer en ny grupp av människor som inte har en motsvarande utbildning. Det skall naturligtvis inte förekomma något tvång, men kommunerna skall ställa upp med sådan undervisning med hjälp från staten och på alla sätt se till att människor får den här grundutbildningen. Man skall naturligtvis kunna ge dispens från detta krav med hänsyn till ålder och andra förutsättningar. Man skall i möjligaste mån bilda sådana grupper som passar för invandrarna. Det kan vara fråga om yrkesinriktade grupper. Det finns i vissa län vårdpersonal som går i särskilda grupper och får specialutbildning i svenska så att de snabbt skall kunna komma in i sitt yrkesarbete. Det anser vi vara ett föredömligt sätt att arbeta på. Det finns flera bristyrken där man skulle kunna bilda dylika grupper. Jag återkommer då till att detta kanske måste ske i samarbete mellan olika kommuner eller i de större kommunerna. Det måste ske från både yrkessynpunkt och utbildningssynpunkt. För en akademiker som kan fyra fem språk är det naturligtvis mycket lättare att lära sig ytterligare ett språk än för den med mycket bristfällig grundutbildning eller för den som t.o.m. är analfabet. Jag är övertygad om att det går att ge heldagsutbildning för alla dessa grupper, när det inte går att varva utbildningen med arbete. Jag har själv undervisat både analfabeter och akademiker i heltidsundervisning. Går det att anpassa undervisningen efter gruppens sammansättning blir det inga problem. Som det framgår av betänkandet är samhällskunskapen oerhört viktig. Bl.a. behövs det utbildning om våra lagar, men minst lika viktiga är de oskrivna lagarna. Det är svårt att förklara olika sätt att uppföra sig. Vi kan ha samma problem när vi kommer till ett annat land. Som turist kan det accepteras att man inte känner till alla oskrivna lagar. Men som svensk eller boende i Sverige är det oerhört viktigt att man känner till dessa oskrivna lagar. Det motverkar också invandrarfientlighet om invandrarna känner till hur man skall uppföra sig i olika situationer. Det är häpnadsväckande att tanken har kommit upp att döma invandrare efter andra kriterier än vad som gäller för svenskar. Vi tycker att sfi-undervisning skall ges åt alla dem som behöver förlängd undervisning enligt de särskilda regler som finns. Vi tycker att den nuvarande tvåårsregeln är felaktig. Det finns flyktingar som kan lära sig svenska mycket snabbare, och de skall naturligtvis uppmuntras till det. Men det finns också flyktingar som har så stora problem att de först måste komma över dem, innan de orkar att ta ett riktigt grepp över sin framtid. Det kan vara fråga om tortyrskador och psykiska skador — även psykiska skador som de har ådragit sig när de har vistats länge i flyktingförläggningarna. Bland de vanligast förekommande patienterna på psyket i dag i de kommuner som har flyktingförläggningar är flyktingar som av ångest och oro för sin framtid behöver stöd och hjälp. En del psykiska skador har de ådragit sig tidigare, men de blir förvärrade av osäkerheten som råder. Dessa frågor skall vi återkomma till. Den individuella planen för en invandrare måste tas upp till omprövning så fort det framgår att situationen inte stämmer med de planer som gjordes upp från början. I övrigt yrkar jag bifall till de punkter som gäller sfi-undervisningen. Vi ser med stor tillfredsställelse på stora delar av detta. I betänkandet behandlas även frågan om syskon till hörselskadade barn. Vi hävdar att de skall beredas möjlighet att få betald vistelse för att kunna lära sig teckenspråk, såsom fallet är beträffande föräldrarna. De hörselskadade är en eftersatt grupp när det gäller stöd till språkundervisning. Detta beror till stor del på att de hörselskadades språk, dvs. teckenspråket, under decennier har varit förbjudet. Man har ännu inte täckt det behov som finns. Situationen är komplicerad, eftersom det inte finns tillräckligt med utbildare när det gäller teckenspråk. Det måste alltså utbildas utbildare, men det finns inte tillräckligt många sådana som kan utbilda teckenspråkslärare och teckenspråkstolkar. Men vi menar att när föräldrar vistas på Leksands folkhögskola och går på kurs i teckenspråk bör även syskon kunna få delta utan att det komplicerar situationen alltför mycket. Är de små får man ta det hela mer på lek, är de äldre kan de delta i föräldrarnas grupper. Jag yrkar bifall till alla reservationer med miljöpartiets namn och även till vpk:s reservation nr 9. Vi hade också en motion angående detta, men den har på något sätt blivit förbigången.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att läsa ur regeringens proposition om samordnat flyktingmottagande. Där skrivs att målen för den svenska invandrarpolitiken, som sammanfattas i begreppen jämlikhet, valfrihet och samverkan, innebär att invandrare i förhållande till övriga invånare i Sverige skall ha likvärdiga förutsättningar att bo, leva och verka här. För att vi skall kunna leva upp till dessa högt ställda mål är det utomordentligt viktigt att alla invandrare får lära sig svenska så snart som möjligt. Det är helt avgörande för invandrarnas möjligheter att göra sig bekanta med människorna, kulturen och samhällslivet i Sverige och ta till vara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter och komma till sin rätt i arbetslivet. Vi vet också att oförmåga att tala med och förstå varandra kan skapa irritation och motsättningar. I utskottets betänkande anför vi också att det är ytterst angeläget att t.ex. kvinnor med barn eller äldre kvinnor inte ställs utanför. För kommunerna gäller det att nå invandrarkvinnorna med erbjudande om svenskundervisning och att skapa möjligheter till deltagande med hjälp av bl.a. tillgång på barnomsorg. För fem år sedan fastställde vi här i riksdagen de nu gällande målen för sfi. I propositionen föreslår regeringen att dessa mål bör gälla oförändrade, vilket också tillstyrks av utskottets majoritet. I vad gäller regeringens förslag i övrigt tillstyrks de i allt väsentligt, och utskottet är också enigt beträffande reformens viktigaste delar. Jag tycker att det är tillfredsställande att utskottet helt enigt tillstyrker att den grundoch påbyggnads-sfi som nu finns skall läggas samman till en utbildning för vilken kommunen skall ha ansvar. Utskottet skriver också helt enigt att samhällsundervisningen bör stärkas inom sfi. Det är en viktig fråga. Förslagen i propositionen innebär att positionerna nu flyttas fram och att en egentligen ganska bra svenskundervisning förbättras ytterligare. Jag vill gärna säga att den svenskundervisning som getts först inom ramen för försöksverksamheten och sedan efter reformen 1986, har betytt väldigt mycket för våra invandrare. Många cirkelledare, lärare och andra deltog tidigt i ett engagerat pionjärarbete och möjliggjorde därmed en positiv utveckling av sfi-verksamheten. Men även om, som jag sade tidigare, vi är överens om mycket så har det på några områden avlämnats reservationer, vilka jag något vill bemöta. För det första har vi tvåårsgränsen. Alla talare som kritiserar gränsen har glömt att tala om att det i vissa fall finns en möjlighet till ett tredje år. När det gäller de fall då det enligt de exempel som har getts inte borde finnas en tidsgräns, skulle sannolikt det tredje året kunna komma i fråga. Utskottet anser således att gränsen är väl avvägd. Det avgörande skälet för att ha en tidsgräns är enligt utskottets mening att den bidrar till att påskynda att svenskundervisningen kommer till stånd. Det är också viktigt att påpeka att tiden för kommunens skyldighet nu skall räknas från den dag då invandraren kyrkobokförs. För det andra beträffande de asylsökande som vistas på statlig förläggning, tillstyrker utskottet också regeringens förslag. Inriktningen måste vara att invandrarna snarast möjligt skall kunna flytta ut i en kommun och få sin grund-sfi där. Kommunen skall därför inte åläggas ansvar för svenskundervisning vid de statliga förläggningarna. Det är ett ansvar som tillkommer invandrarverket. Men utskottet framhåller att det är angeläget att svenskundervisning av god kvalitet anordnas även på flyktingförläggningarna. För det tredje beträffande anordnare av sfi anser utskottet, till skillnad från moderaterna, att regeringens förslag ger tillräckligt utrymme för val av anordnare. Utskottet anser också att kommunerna själva bör få bestämma på vilket sätt de väljer anordnare i de fall då de inte väljer att själva anordna undervisningen. Utskottet anser vidare att det inte är motiverat att, som vpk föreslår, begära förslag om lagstadgad svenskundervisning vid flyktingförläggningarna. Som jag nämnde skriver utskottet om vikten av god kvalitet på undervisningen vid flyktingförläggningarna. Därmed anser jag att de krav som Marianne Andersson i Vårgårda framförde är tillgodosedda. För det fjärde tillstyrker utskottet regeringens förslag beträffande undervisningens organisation. Eftersom den statliga detaljregleringen skall upphöra kan kommunerna själva anpassa undervisningen med hänsyn till vad som bäst passar en viss grupp. Därför avstyrker utskottet de motioner som innehåller förslag om att införa nya detaljregler. Frågor om ersättning mellan kommunen är en fråga för berörda myndigheter och inte för riksdagen. För det femte tillstyrker utskottet att statsbidraget för flyktingar skall rymmas inom ramen för den nya schablonersättningen. Likaså tillstyrker utskottet förslaget om statsbidrag för övriga invandrare. Utskottet tillstyrker också att statsbidraget för sfi skall gälla även dem som är berättigade till grundvux eller särvux. För det sjätte tillstyrker utskottet i enlighet med socialförsäkringsutskottets yttrande vad som föreslagits i propositionen beträffande ersättning till deltagarna. De förändringar som framförs i reservationerna avstyrks med hänsyn till att frågan om timersättningarna är föremål för utredning. För det sjunde avstyrker utskottet miljöpartiets förslag om obligatorisk grundutbildning för invandrare.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

Herr talman! Ingvar Johnsson inledde sitt anförande med att framhålla vikten av att man så snart som möjligt skall lära sig svenska för att man sedan skall kunna gå vidare ut i arbetslivet eller till fortsatta studier. Det är vi inom alla partier i utskottet överens om. Jag anser dock att den springande punkten är att man trots att riksdagen beslutade om vissa förändrade regler — bl.a. möjligheten att få ut invandrare från förläggningar — ändå kan konstatera att vistelsetiderna på förläggningarna är oerhört långa. Det finns flyktingar som har fått uppehållsoch arbetstillstånd, vilka har suttit på förläggningar upp till ett år och längre. Då menar jag att man inte är speciellt logisk när man förvägrar dessa människor grund-sfi-undervisning. Därigenom förlorar de oerhört mycket tid. När dessa människor väl kommer ut i en kommun tar det ytterligare tid innan de kommer i gång med svenskundervisningen. Därmed gör vi flyktingarna och invandrarna en stor otjänst, vilket också sägs i den rapport från riksrevisionsverket som också de föregående talarna berörde i sina anföranden. Läser man tidningsartiklar som skrivits av människor som arbetar med dessa frågor — framför allt av människor som själva har invandrarbakgrund -— finner man att de instämmer helt med att vi i Sverige med vår flyktingpolitik ser till att flyktingar och invandrare passiviseras, att vi — förmodligen av välvillighet — inte ställer så speciellt stora krav. Det är djupt olyckligt, anser jag. Jag vill också något kommentera tvåårsregeln. Där har vi moderater och socialdemokraterna samma uppfattning, nämligen att det är väldigt viktigt att man ställer krav på att det inte går för lång tid innan undervisningen kommer i gång, utan att kravet på två år verkligen skall gälla. Sedan finns det ju, som Ingvar Johnsson sade, möjlighet att förlänga tiden med ytterligare ett år, och det anser vi vara riktigt. Jag kan inte förstå varför man avstyrker vårt yrkande om att kommunerna skall ha rätt att välja anordnare. Det viktigaste är ju trots allt att anordnaren har kompetenta lärare och att man följer läroplanen. Då ser man också till att undervisningen blir av god kvalitet.

Herr talman! Jag vill först till Marianne Andersson i Vårgårda säga att jag fortfarande hävdar att det egentligen inte finns någon skillnad mellan synsättet i centerns reservation och i det som utskottsmajoriteten har skrivit. Ulf Melin talade om att man på flyktingförläggningar förvägras sfi-undervisning och att man då kommer längre efter än vad man skulle behöva om man kunde komma i gång med undervisningen. Det låter som att Ulf Melin tycker att man inte lär sig någon svenska i den svenskundervisning som anordnas på förläggningarna. Jag tror också att om kommunerna fick ansvar för undervisningen på flyktingförläggningarna, skulle det bära i väg ganska långt när det gäller ansvaret för de kommuner som har en stor flyktingförläggning. Därför är den uppläggning som nu har valts bra. När det gäller diskussionen om valet av anordnare, tycker jag att det är litet märkligt att moderaterna anser att kommunerna skall få välja precis vilka anordnare de vill. Men när kommunerna sedan skall göra sitt urval bland dem som är intresserade, då vill moderaterna plötsligt att riksdagen skall utfärda detaljregler. Moderaterna har åtta reservationer. Jag har tittat på dem och noterat att några innehåller frågor av principiell art och om ekonomi. Men hälften av reservationerna innehåller förslag om att riksdagen skall besluta i ganska små detaljer, såsom t.ex.: hur kommuner skall välja anordnare, hur grundsfi skall varvas med arbete, hur en fortlöpande utvärdering skall gå till, hur kostnader skall fördelas när invandrare undervisas i flera kommuner. Melin måste ha en mycket låg tilltro till kommuner och myndigheter, eftersom han tycker att vi i riksdagen skall ta ställning till så många små detaljer i den här verksamheten.
Herr talman! Jag — liksom Ingvar Johnsson — känner väl till att det på förläggningarna förekommer svenskundervisning som statens invandrarverk tillhandahåller. Det sade jag också i mitt anförande. Hade Ingvar Johnsson lyssnat, hade han också förstått detta. Den springande punkten för att vi vill förändra detta är att denna förläggningssvenska saknar såväl läroplan som krav på lärarkompetens. Det visar sig också att kvaliteten på denna undervisning är i hög grad skiftande. Jag har själv sysslat med kommunalpolitik innan jag hamnade i riksdagen, och jag ser inget större hinder för att kommunerna själva skulle ta ansvaret för sfi-undervisningen. Jag ser inte att det skulle medföra några större problem. Detsamma gäller ersättningsreglerna. I många andra sammanhang har vi inte heller kommunala ersättningar. Det är klart att man skulle kunna lösa detta. När det sedan gäller de detaljer som vi skall peta i är det möjligt att Ingvar Johnsson inte har sett någon reservation där vi har en detaljreglering. Det beror på att vi måste ändra i lagstiftningen om vårt förslag skulle gå igenom. Frågan om att varva arbete och studier anser jag inte vara någon liten detalj. Det är exakt samma sak där. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att man skall försöka få till stånd en varvning av svenskundervisning och praktik eller arbete, av det enkla skälet att invandrarna inte skall bli isolerade. Det visar sig att vi inte har lyckats nå det målet. Då är det väl ganska rimligt att riksdagen ånyo tar upp denna fråga. Om ett sakförhållande inte fungerar, rör det sig knappast om en detalj.
Herr talman! Jag tycker att systemet med varvning av studier och arbete är bra och viktigt. Det skriver vi också i utskottets betänkande. Skillnaden mellan vad vi anser och vad moderaterna anser är att vi tror att även om riksdagen inte detaljreglerar detta så kommer man ute i kommunerna, där man har ansvar för verksamheten, att försöka klara den på ett så bra sätt som möjligt. Ulf Melin tycks tro att om riksdagen inte föreskriver något, så blir det ingen bra verksamhet någonstans. Jag har tydligen ett annat förtroende för kommunalpolitiker än vad Ulf Melin har. När det gäller kvaliteten på förläggningssvenskan vill jag åter hänvisa till vad som har sagts om vad utskottet skriver i betänkandet om god kvalitet och behöriga lärare. Ulf Melin säger att vi inte har kommunala ersättningar på andra områden heller. Ja, men det är inte reglerat av riksdagen, utan myndigheterna har kommit överens om hur det skall vara. Det är precis detta vi säger i utskottets betänkande. Det är ingen fråga för riksdagen, utan det är en fråga som myndigheterna skall komma överens om.

Herr talman! Regeringens proposition om reformerad svenskundervisning för vuxna invandrare har på flera områden tagit fasta på den kritik som har framförts om brister i sfi-systemet. Dess värre anser vi att grundläggande och allvarliga brister kvarstår i förslaget. Dessa brister återupprepas nu i utbildningsutskottets betänkande. En grundläggande förutsättning för våra invandrares anpassning i det svenska samhället och arbetslivet är förmågan att förstå och tala svenska. 'Goda kunskaper i svenska språket är också en förutsättning för att invandraren skall få ett arbete och ett så meningsfullt arbete som möjligt. Arbetslösheten bland invandrare är dubbelt så stor som den svenska, och diskriminering av invandrare vid anställningstillfället är alltför vanligt. En större andel invandrare än svenskar utför de sämsta jobben. Invandrarna är också mer utsatta för farliga arbetsmiljöer, eftersom information om risker inte alltid är tillgänglig på andra språk än svenska. Otillräckliga kunskaper i svenska språket gör alltså invandrarna mera utsatta på arbetsmarknaden. Därför måste vi satsa ordentligt på en förbättrad svenskundervisning. En bra svenskundervisning har ett egenvärde och utgör en god investering. LO har gjort en enkät bland landets 284 kommuner och har fått svar från 219 av dem. Av dessa hade 75 96 inte gjort någon som helst ansträngning för att kartlägga och beräkna behovet av grund-sfi för gamla invandrare. I en enkät till 164 företag, som Metall har gjort, visar det sig att vid 119 av dem har språkkunskaperna testats hos 1854 invandrare. 1501 av dessa hade behov av utbildning, men för endast 302 av dem hade någon utbildning igångsatts. Det finns också exempel på att utbildning har fått avbrytas på grund av att kommunerna inte har haft tillräckliga medel för att fortsätta den påbörjade utbildningen. Av Metalls undersökning framgår vidare att vid merparten av de undersökta företagen har det inte skett någon uppsökande verksamhet. Det finns också i undersökningen de som säger sig inte ha råd att utbilda sig på arbetstid. Företagen är tydligen inte beredda att betala utfyllnad till fullt förlorad arbetsförtjänst, trots den rekommendation som Svenska arbetsgivareföreningen gått ut med till sina medlemsföretag. Av Metalls enkät framgår att endast 38 20 av företagen betalade skillnaden mellan faktisk förlorad arbetsförtjänst och studiepenning. Av dem som betalade var det mindre än 40 96 som betalade något för den restid som uppstod i samband med utbildningen. Bilden är ännu tydligare inom servicebranschen. På grund av förhållandena inom dessa branscher förekommer ofta studier på fritiden. Här visar sig stimulansbidraget ha haft ett värde både för deltagandet i och fullföljandet av svenskundervisningen. Goda möjligheter till svenskundervisning är av avgörande betydelse för att vi skall kunna fullfölja våra invandrarpolitiska mål. Alla invandrare, oavsett tiden för ankomst till Sverige, skall ges möjligheter till undervisning i svenska språket. Undervisningens omfattning måste utgå från den enskildes behov och förutsättningar. Mot bakgrund av detta kräver vi motionärer för det första att riksdagen skall ge regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av svenskundervisning till invandrare, oberoende av tiden för ankomst till Sverige. Detsamma gäller för det andra behovet av full kompensation för förlorad arbetsförtjänst, inkl. ersättning för restid, och för det tredje behovet av stimulansbidrag för genomförande av studier även utanför arbetstiden. För det fjärde hemställer vi att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad som anförts om behovet av insatser för uppsökande verksamhet och speciella informationsåtgärder. Herr talman! Med det anförda skulle jag vilja yrka bifall till motion Ub19, förutom att jag stöder reservation 1.

Herr talman! Mitt anförande riktar jag till utskottets representanter. Jag vill konstatera att i min motion Ub743 om bättre utbildningsmöjligheter för invandrare i grundvux föreslår jag inte — jag har i alla fall inte menat det — något obligatorium. Texten finns på s. 23 i betänkandet, om ni vill läsa den. Jag vill i stället att skolöverstyrelsen skall se över bestämmelserna och riktlinjerna avseende grundvux för att de bättre skall motsvara de invandrarpolitiska målen. Undervisningen skall bedrivas på elevens eget språk i vissa fall. Detta vill jag att riksdagen ger regeringen till känna. Det handlar om den verkliga situationen i grundvux och de invandrare som har de sämsta förutsättningarna att tillgodogöra sig utbildningen. Med tanke på att det är andra gången som jag motionerar i denna fråga, herr talman, med samma resultat trots en ny genomgång av sakinnehållet avseende motionsskrivandet, yrkar jag bifall på min motion 743. Den andra motionen, där första namnet är Berndt Ekholm, nr 808, handlar om invandrarakademikernas svårigheter att få arbete som motsvarar deras yrkesutbildning. Denna fråga har behandlats här tidigare. Vi kan inte förstå att motionens andra att-sats har hamnat i detta utskott som är så belastat med motioner. Arbetsmarknadsutskottet hade varit det rätta utskottet att behandla frågan. Vi anser att utskottet nonchalerar vår motion. Jag frågar utskottets talesman varför man inte har behandlat motionen i fråga på ett sakligt sätt. Vi har faktiskt arbetat seriöst med denna motion, och det är andra gången vi gör det. En ny arbetsfördelning mellan utskotten borde kanske utredas. Många läser ju betänkanden och uppfattar att riksdagen inte anser att invandrarfrågor är viktiga. I dessa dagar, när det behövs en debatt om s.k. vanliga, riktiga invandrarfrågor, är det dubbelt så viktigt att även motioner som inte tillhör flyktingdebatten behandlas seriöst. Detta gäller, som sagt, inte minst i dessa dagar när rasismen och främlingsfientligheten gör sig gällande.

Herr talman! Vi skall nu diskutera fyra olika betänkanden som behandlar flyktingoch invandrarpolitiska frågor. I utskottets betänkande 17 behandlas anslagsfrågor i anledning av budgetpropositionen. Det gäller bl.a. anslag till statens invandrarverk och stiftelsen Invandrartidningen. Det råder ganska stor, för att inte säga mycket stor, samstämmighet om anslagsfrågorna i utskottet. Moderata samlingspartiet har tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet fogat en reservation till betänkandet om en ökning av flyktingkvoten, i ett första steg till 2 000 personer. Vi har även fogat en följdreservation till betänkandet om ett något ökat anslag i anledning av detta. Vi moderater har sedan länge föreslagit att flyktingkvoten skall prioriteras framför mottagandet av spontanflyktingar med flyktingliknande skäl. Med tanke på att Sverige nu i princip följer FN-konventionen med en individuell bedömning anser vi att vår linje om en ökning av flyktingkvoten bör kunna fullföljas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4 och 6. Det kanske viktigaste betänkandet i sammanhanget, SfU21, som innehåller en hel del nytänkande, gäller ett samordnat flyktingmottagande och ett nytt system för ersättning till kommunerna. Även i dessa frågor råder stor samstämmighet om de övergripande riktlinjerna. Det nuvarande systemet för ersättning till kommunerna, som innebär att kommunerna får ersättning från staten det år uppehållstillstånd beviljas samt ytterligare tre år, kommer att ersättas av en schabloniserad engångsersättning med 115 000 kr. för flyktingar som fyllt 16 år och 70 000 kr. för barn under 16 år. Ersättningen skall bl.a. täcka bostadskostnad och kommunal kostnad för grundoch påbyggnads-SFI och träda i kraft den 1 januari 1991. Kommunerna får stor frihet när det gäller att använda resurserna. Helt nyligen har vi diskuterat utbildningsutskottets betänkande om grund-SFI och påbyggnads-SFI. Jag vill understryka vad som sades i den debatten, nämligen att det är viktigt att regeringen nu fattar ett beslut om att kommunerna får möjlighet till en mycket individualiserad undervisning till flyktingarna. Det är viktigt att ta hänsyn till tidigare utbildningsbakgrund, yrkeserfarenhet och annat. Vår förhoppning är att det kommer att fattas ett sådant beslut. Det är viktigt också att man kan varva arbete och utbildning i svenska. Vi har erfarenheter från olika kommuner där man har varit mycket framgångsrik i det avseendet. Det är naturligtvis efterföljansvärt. Resurserna kan användas till någon form av flyktinglön för arbete som anordnas av kommunen. De kan användas till introduktionsersättning och liknande. Naturligtvis kommer det att ligga ett stort ansvar på kommunerna men också en stor makt när det gäller att använda sin fantasi och sin samarbetsförmåga med övriga organ — arbetsförmedling, olika myndigheter, arbetsplatser och inte minst organisationer — för att verkligen snabbt få flyktingarna i arbete. Bl.a. anser vi att arbetsgivarna direkt bör kunna rekrytera arbetskraft vid förläggningarna. Det har vi framfört tidigare i reservationer. Vi moderater har länge förordat ett ersättningssystem liknande det nu föreslagna, som möjliggör en mycket snabbare utslussning av flyktingar i arbetslivet. Det är givetvis vår förhoppning och vår strävan att det nya ersättningssystemet skall slå väl ut. Vi har alla som kommunmedborgare ansvar för att här händer positiva saker. Det är alldeles nödvändigt att flyktingarna snabbt kommer ut i arbete och inte passiviseras som bidragstagare, vilket tyvärr ofta har varit fallet hittills. Det är viktigt främst för deras egen skull men även med tanke på den allmänna opinionen. Människor förstår ofta inte att flyktingarna inte har något val. Man blir sittande på förläggningen och blir bidragstagare, i stället för att vi sätter till alla klutar för att de verkligen skall komma ut i arbete. Ett förslag som vi moderater länge har haft är också att lån skall utgå i stället för s.k. statsbidrag till bl.a. hemutrustning. Vi kan nu glädja oss åt att även detta vårt förslag framförts i propositionen och i utskottsbetänkandet. Herr talman! Jag skall nu övergå till att något kommentera de moderata reservationerna i detta ärende. I reservation 8 rörande handikappade flyktingar säger vi att det är omöjligt att göra en bedömning av en handikappad flyktings möjlighet att arbeta på det tidiga stadium som man i propositionen utgår ifrån. Vi anser att rehabiliteringen av handikappade bör starta så tidigt som möjligt, och det skall inte tas för givet att den handikappade flyktingen är predestinerad att bli en socialbidragstagare. Det gäller naturligtvis att sätta in rehabiliteringsåtgärder så snart som möjligt. Först när en rehabilitering visat sig omöjlig bör kommunerna garanteras kontinuerligt stöd för utgifter för socialbidrag. I reservation 14 efterlyser vi övergångsregler inför det nya systemet, så att det inte blir för stora skillnader i ersättningen till de kommuner som tidigare har varit generösa i sitt mottagande av flyktingar. Man har tagit emot måhända ovanligt många flyktingar, och man har skrivit relativt generösa avtal med invandrarverket. Det har uttryckts farhågor från vissa kommuner att man kommer att förlora ett ansenligt belopp i jämförelse med nuläget. Därför hade vi velat att övergångsbestämmelser skulle ha skapats redan nu. Men det skall sägas att utskottet verkligen är öppet och aktivt följer upp vad som händer i detta ärende. Delvis har våra krav tillmötesgåtts på denna punkt. Vi har ändå velat markera att det kan finnas en risk att vissa kommuner blir mer restriktiva. När det gäller bostäder till flyktingar säger vi i reservation 17 att flyktingar inte bör erhålla förtur i bostadskön jämfört med t.ex. svenska ungdomar. Den här uppfattningen har framförts också av bl.a. diskrimineringsombudsmannen. Det kan bli en mycket negativ reaktion hos många ungdomar när de märker att flyktingar går före dem i kön när de kanske har väntat länge. Vi tycker att det är bättre att ordna övergångsbostäder till flyktingar tills en permanent bostad kan ordnas åt dem. I utskottets betänkande uttrycks förhoppningar om att kommunerna i sina bostadsbyggnadsplaner inom de närmaste åren har så att säga byggt i kapp kön. Vi får hoppas att det blir en positiv utveckling på detta område. Betänkande 22 behandlar anslag i tilläggsbudgeten. Till det betänkandet har inga motioner eller reservationer fogats, och jag vill här endast yrka bifall till utskottets hemställan. Betänkande 18 handlar bl.a. om åtgärder mot etnisk diskriminering. Det grundar sig dels på utredningar och förslag som lagts fram av kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet, dels på den s.k. DO-utredningen. Låt mig gärna säga att vi moderater uppskattar att en del av de förslag som lagts fram i utredningarna inte förts fram som lagförslag. En åtgärd där man direkt förbjuder s.k. rasistiska organisationer skulle enligt vår mening helt motverka sitt syfte och snarare ge ytterligare uppmärksamhet och råg i ryggen åt sådana organisationer, vilka vi naturligtvis tar avstånd ifrån. Från moderat sida är vi tveksamma även till en del av de föreslagna åtgärderna. Vi anser att en öppen information om gällande regler, t.ex. i fråga om bidragsgivning, är en väl så effektiv åtgärd som särregler mot diskriminering. Detta har vi utvecklat i reservation 2. Vi anser att etniska minoriteter redan i dag genom grundlagen och andra författningar har ett tillräckligt skydd mot diskriminering på etnisk grund. Vi avvisar därför i reservation 9 en utredning om lagstiftning mot etnisk diskriminering i arbetslivet. I reservation 13 stödjer vi en centermotion rörande grupptalan vid skadestånd. Vi ifrågasätter starkt möjligheten att införa möjlighet till grupptalan inom ramen för vårt straffrättsliga, processrättsliga och skadeståndsrättliga system. Av den s.k. DO-utredningens betänkande framgår att nämnden mot etnisk diskriminering bör kunna avskaffas. Föredragande statsrådet är också inne på tanken, men vågar tydligen inte lägga fram något förslag nu. Ett sådant skjuts på framtiden. Vi har i en motion framhållit att nämnden redan nu bör kunna avskaffas och har följt upp denna tanke i reservation 16, som jag yrkar bifall till. Till sist har vi moderater i reservation 18 gått emot förslaget om kraftigt ökade resurser till ombudsmannen när det gäller etnisk diskriminering. Vi anser att diskrimineringsombudsmannen utför ett förtjänstfullt arbete, men vi tycker att denna myndighet, lika väl som alla andra, bör begränsa sin volymtillväxt. Däremot har vi räknat upp anslaget med hänsyn till inflationen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer avgivna av oss moderater och i övrigt till utskottets hemställan där den inte föranlett några reservationer.

Herr talman! Vi vill inte ha några flyktingar här i vårt vackra Kimstad! De skräpar ned, de stjäl frukt och de kackar i folks trädgårdar. Ja, ungefär så lät det i en nyhetssändning i TV i går när en kommunalpolitiker från Kimstad uttalade sig med anledning av att man planerar att ha en flyktingförläggning där. För det första vill jag säga att håren reser sig på armarna när jag hör sådana uttalanden, och tyvärr är de inte längre särskilt sällsynta. För det andra hoppas jag att närvarande moderater här i kammaren kan intyga att moderaterna i allmänhet inte har en sådan människosyn. För det tredje är det här naturligtvis en allvarlig signal — flyktingmottagningen är i ett stresstillstånd. Det kärvar med utplaceringen till kommunerna, och det kärvar också alltmer när det gäller att åstadkomma fler förläggningar för asylsökande ute i kommunerna. Det är inte så lätt att ta emot flyktingar. Problemen har varit så stora att regeringen fattade det s.k. decemberbeslutet. Enligt detta är det viktigare att åtgärda problemen med det svenska flyktingmottagandet än att se till tusentals flyktingars och asylsökandes skyddsbehov. Argumenten är att det råder brist på bostäder, att det råder en allmän resursbrist och att den flyktingfientliga attityden i Sverige har tilltagit. För oss i folkpartiet är det viktigt med medverkan när det gäller att lösa problemen med flyktingmottagningen. Vi förespråkar en generös och rättssäker flyktingpolitik, och därför måste flyktingarna kunna tas emot på ett värdigt sätt, på ett sådant sätt att svenskar villigt och med öppna armar säger att de är beredda att vara solidariska med flyktingarna. För att detta skall kunna bli fallet i Sverige måste vissa systemfel i den svenska flyktingmottagningen åtgärdas. De grundläggande problem som har utkristalliserat sig under de senaste åren i fråga om flyktingmottagningen har varit dels den långa väntan på besked — och detta fortfarande ett av de största problemen —, dels det förläggningssystem som har utvecklats för asylsökande. Det nuvarande förläggningssystemet har nämligen i stor utsträckning karaktären av läger. Detta leder till en passivisering av de asylsökande. Dessutom får man en känsla av att det är skillnad mellan svenskar och invandrare — vi och de, de där. Flyktingarna och de asylsökande uppfattas på något sätt som apor i bur i stället för att betraktas som medlemmar av det samhälle som vi lever i. Men det finns ytterligare ett problem som jag gärna vill betona, och det är problemet med den mycket utdragna väntan som gäller för flyktingar med tillstånd innan dessa tillåts komma ut i samhället. Men det gäller inte bara problemet med de 7 000 människor som finns på förläggningar och som väntar på att komma ut i samhället och vars tillstånd redan är klara, utan det gäller också en annan sak. När dessa människor kommer ut i kommunerna dröjer det, i värsta fall, nämligen ytterligare ett antal år tills de har möjlighet att själva försörja sig. Ett problem har varit svenskundervisningen. Men förhoppningsvis kommer denna att fungera bättre efter det beslut som vi nyss har fattat. Ett annat problem är att det har gått mycket långsamt när det gällt att få en introduktion på arbetsmarknaden. Det har i många fall varit ett utdraget bidragsberoende för flyktingar. Det monopol som kommunerna har på flyktingmottagningen och det centraliserade förläggningssystem som vi i Sverige har valt leder till en beskuren individuell frihet för dem som kommer hit. Men det leder också till passivisering och till onödiga kostnader för samhället och ger näring åt främlingsfientliga attityder. Därför anser vi i folkpartiet att flyktingmottagningen grundligt behöver renoveras. Med regeringens proposition kommer vi ett gott stycke på vägen. Det känns mycket skönt att kunna vara i huvudsak positiv i flyktingdebatten här i kammaren. Det är alltså mycket behagligt att kunna konstatera att vi är överens om färdriktningen i framtiden när det gäller flyktingmottagningen, åtminstone på väsentliga punkter. Det vinns dock några saker att säga om det nya bidragssystemet. Vi i folkpartiet är övertygade om att det kommer att stimulera till att människor fortare kommer ut på arbetsmarknaden. Att det är möjligt att få ut folk på arbetsmarknaden visar inte minst exemplet i Kramfors. Redan inom det nuva rande systemet har man ju där lyckats att på kort tid få ut många människor på arbetsmarknaden. Men det behövs också andra saker för att det hela skall fungera smärtfritt. Vi i folkpartiet har föreslagit att biståndet, om detta är möjligt, helst inte skall utbetalas av socialförvaltningen — detta för att man på det sättet skall komma i från den känsla av socialbidragsberoende som hittills har vidlått flyktingmottagningen. Arbetslinjen är en annan sak som vi i folkpartiet har drivit mycket envist både när det gäller asylsökande och när det gäller flyktingar. Det aktuella betänkandet är ett av få betänkanden där vi inte har haft tillfälle att reservera oss till förmån för att asylsökande skall få arbeta. Men vi tänker återkomma till den frågan. Det är väl helt klart att arbetslinjen har fått en skjuts framåt i och med den proposition som vi har framför oss. Det är viktigt att påminna om, och detta sades också i den förra debatten, att man kan varva arbete med undervisning inom ramen för sfi-undervisningen. Försök av den karaktären har gett mycket goda resultat. Det vore bra om de kommuner som har sådana här möjligheter kunde införa ett system med praktikplatser för flyktingar. Det har visat sig ge utomordentligt goda resultat. När man på ett företag under en försöksperiod får lära känna en flykting inser man att det rör sig om en människa som mycket väl klarar av den arbetsuppgift som han eller hon är satt att göra. En hel del av de problem som vi har med etnisk diskriminering på arbetsmarknaden är just en fråga om attityder och om kunskap. Det är utomordentligt viktigt att på olika sätt försöka komma ifrån den karaktär av socialfallsfabrik som flyktingmottagningen i vissa fall har haft. Bostadsproblemet är faktiskt, skulle jag vilja påstå, ett av de största systemfelen, åtminstone beträffande asylmottagningen. Vi menar att regeringen har haft en överdriven ambition att planera och kontrollera de asylsökandes tillvaro. Detta har lett till att man allt hårdare har inriktat sig på en förläggningstillvaro för de asylsökande. Trots att det finns en synnerligen stor brist på förläggningar, trots att invandrarverket gör förtvivlade ansträngningar att dammsuga landet på förläggningsplatser och trots att man tvingas till dåliga och dyrbara lösningar — hotellboende etc. — har vi hittills inte kunnat notera något nytänkande från regeringens sida. Vi i folkpartiet presenterade för en tid sedan rapporten ”Ut ur lägren”, där vi säger att de asylsökande själva måste få lov att ta initiativ. De skall inte bara tillåtas att ta initiativ när det gäller att hitta en bostad, utan de behöver faktiskt också uppmuntras. Vi menar att de människor som kommer hit i mycket stor utsträckning är starka människor, resurskraftiga och initiativrika. Det kanske är mer den sortens människor som tar sig till Sverige och som har problem bakom sig på grund av politisk verksamhet i hemlandet, och därför borde man utgå från att kanske t.o.m. en majoritet av de asylsökande själva både vill och kan ta ett eget ansvar för t.ex. sin bostad även under asylperioden. Man skulle då kunna komma ifrån både problemet med brist på rörelsefrihet vid vistelsen på en förläggning och problemet med att hitta förläggningsplatser. Därför har folkpartiet också föreslagit att ett sådant system skall införas att de asylsökande helt enkelt får kvittera ut pengar som täcker uppehället om de har egna alternativ för boendet. Det kan också leda till en högre mänsklig kvalitet under väntetiden, då de kan bo hos släktingar och vänner och få ett stöd, som ofta är avgörande. Även för flyktingar med tillstånd vill vi gärna se en uppluckring av det kommunala flyktingmonopolet. Man skulle kunna pröva om några andra än kommuner kunde vara mottagare av flyktingar. Man skall även tilltro flyktingar med tillstånd möjligheten och förmågan att ta egna initiativ. Ett av de stora systemfelen är just detta att människor som är starka och initiativrika bryts ner långsamt under den långa väntan, på grund av det system som de tvingas in i. De förvandlas i värsta fall till människor som inte återfår sin forna styrka och initiativrikedom. Bostadsproblemet är naturligtvis en kärnfråga även utan dessa reformer. Utplaceringen i kommunerna måste gå snabbare, och därför har vi föreslagit, såväl tidigare som nu, ett stimulansbidrag för att stimulera kommunerna att bygga provisoriska bostäder. Vi ser det tyvärr fortfarande som nödvändigt med tillfälliga lösningar. När det gäller boendet vill jag gärna påminna om andra åsikter som folkpartiet har fört fram när det gäller att slipa bort onödig friktion mellan invandrare och svenskar. Det handlar bl.a. om att invandrare bör få lån i stället för bidrag till bosättning, och vi konstaterar med glädje att regeringen också har den inställningen i propositionen. En annan sak som vi har fört fram är att det är viktigt att se till att flyktingar inte får gå före i bostadskön om de inte har sociala skäl, dvs. samma skäl till förtur som andra svenskar. De betänkanden som nu behandlas är mycket olika till sin karaktär, och jag har här mest uppehållit mig just vid det betänkande som handlar om ett samordnat flyktingmottagande och ett nytt system för ersättning till kommunerna. I ett annat betänkande tas framför allt frågan om flyktingkvoten upp, och där har folkpartiet, som tidigare, reserverat sig till förmån för en ökning av flyktingkvoten. Mot bakgrund av att regeringen, uppenbarligen utan några större svårigheter, har kunnat öka antalet mottagna kvotflyktingar till över 1 400 jämfört med 1 200 anser vi att det är självklart att fortsätta i den färdriktningen. Jag skulle gärna vilja fråga socialdemokraternas representanter om man ändå inte skulle kunna börja röra sig uppåt. Det kan ju konstateras att mottagandet i realiteten ligger över den fastslagna flyktingkvoten. Det betänkande som handlar om etnisk diskriminering har folkpartiet inga avvikande meningar om. Vi vet att etnisk diskriminering är ett reellt problem för utomordentligt många av de människor i Sverige som har en annan härkomst. Det handlar inte enbart om att man har svårt att få arbete om det finns andra kandidater som är svenskar, utan vad diskrimineringsombudsmannen framför allt har framhållit är att blott det faktum att man har en annan hudfärg eller ett avvikande efternamn ofta gör att man inte ens kommer fram till en anställningsintervju. Vi i folkpartiet är mycket bekymrade över dessa fakta, men vi har inte haft anledning att göra annat än att tillstyrka regeringens förslag om att fundera ytterligare ett varv på hur problemet skall kunna åtgärdas. Vi tycker att det har funnits problem med den utformning av lagförslaget som framfördes av diskrimineringsombudsmannen, och vi ser därför gärna att en utformning som kan komma att fungera bättre tas fram. Vi har en reservation till det betänkandet, och det gäller närradion. Närradion är ju ett mycket stort bekymmer, framför allt genom Radio Islam. Vi tycker inte att det räcker med den nuvarande ettårsgränsen för att få sätta i gång med nya sändningar för den som avstängts. Vi anser att man måste gå hårdare fram mot en så vidrig, öppet antisemitisk propaganda som förs fram i Radio Islam. Därför har vi reserverat oss till förmån för att sändningstillstånd skall vara indraget åtminstone under fem år, innan den som har blivit fälld för rasistisk propaganda, på det sätt som Radio Islam har blivit, får komma igen. Det finns en rad andra reservationer som jag inte har tagit upp, men jag tänkte ändå sluta här och gärna återkomma senare i debatten. Jag slutar därför med att yrka bifall till samtliga de reservationer som folkpartiet har avgivit i anledning av de betänkanden som nu diskuteras.
Herr talman! Till Maria Leissner vill jag säga att den moderata politiken redovisas i utskottsdiskussionerna, i utskottsbetänkandena och i den debatt som förs i denna kammare. Det är bara att lyssna och läsa innantill vilka ståndpunkter vi står för. Ibland kan det vara ris och ibland kan det vara ros, såväl till regeringen som till andra politiska företrädare, men vår politik utgår från realiteter och har humanism och medmänsklighet som grund. Detta är viktigt. Vad representanter för olika partier säger utanför detta hus i hetsiga diskussioner har jag ingen anledning att kommentera här. Jag följer i dag huvudsakligen upp den partimotion som förvisso är moderat politik. Jag tror, herr talman, att svensk flyktingoch invandrarpolitik skulle må mycket bra av en lugn och sansad debatt, där vi tar hänsyn till de realiteter som råder, den förmåga vårt land över huvud taget har att ta emot flyktingar på ett värdigt och bra sätt, men, som jag hela tiden också säger, med denna humana människosyn som grund. Jag tror också att svensk flyktingoch invandrarpolitik skulle må väl av att inte någon av oss som företräder de olika politiska partierna vill framstå som bättre, mer human och medmänsklig än alla andra. Jag tror att vi alla är besjälade av viljan att göra det här så bra som möjligt. Det är det som jag absolut vill ha sagt i detta sammanhang.
Herr talman! Jag uppfattar det så att Gullan Lindblad genom sitt inlägg tar avstånd från det som den moderata kommunalpolitikern i Kimstad uttalade om flyktingar och vad flyktingar kan förväntas ägna sig åt. Jag tar upp det här därför att jag blir mycket upprörd, och jag tycker att det är av värde att höra att det inte är någonting som moderata samlingspartiet ställer sig bakom. Jag tar också upp detta för att jag anser att vi alla, jag själv, mitt parti, liksom alla andra partier, har ett ansvar för en slags renhållning i debatten. Som alla vet är flyktingdebatten utomordentligt infekterad. Det kan vara en mycket svår balansgång mellan att å ena sidan diskutera problem med flyktingpolitiken och flyktingmottagandet och att å andra sidan glida över i mer främlingsfientliga resonemang. Just denna mycket svåra balansgång är det, tycker jag, riksdagens partiers skyldighet att försöka upprätthålla. Därför tackar jag Gullan Lindblad för det avståndstagande som jag menar att hennes inlägg utgjorde.

Herr talman! Under 80-talets andra hälft har frågor som rör flyktingar och flyktingmottagandet helt dominerat debatten. Så är det även i dag. Det som berör invandrarpolitiken, dvs. invandrarnas möjligheter att leva och verka i vårt samhälle, har däremot kommit mer i skymundan. Inte minst de tidiga arbetskraftsinvandrargrupperna tycker sig ha blivit bortglömda i debatten. Deras problem blir inte lika uppmärksammade som t.ex. nyanlända flyktinggruppers problem. Riktlinjerna för invandrarpolitiken, såsom riksdagen har fastställt dem, brukar delas upp i tre huvudmål: jämlikhet, valfrihet och samverkan. Jämlikhetsmålet bör ses som det mera övergripande målet för invandrarpolitiken. Det innebär dels att man skall uppnå lika rättigheter, dels att man skall ha likvärdiga möjligheter. Invandrarna skall alltså behandlas på samma sätt som övriga medborgare inom ramen för den generella politik som fastställs för olika samhällsområden, som t.ex. arbetsmarknad, bostad och utbildning. För att invandrarna skall kunna behandlas på ett sådant sätt krävs det att varje myndighet har ett ansvar för att åtgärder vidtas som gör det möjligt att nå de här rättigheterna; samma möjligheter, samma villkor. I motion Sf623 har vi från centerpartiets sida pekat på det faktum att det på flera viktiga samhällsområden är en bra bit kvar tills vi uppnår jämlikhetsmålet. Ett exempel som vi nämner gäller invandrarna och arbetsmarknaden. Vi kan konstatera att invandrare, och särskilt invandrarungdomarna, har en dubbelt så hög arbetslöshet som motsvarande svenskar och svenska ungdomar. På skolans område kan vi se hur elever med ett annat hemspråk än svenska i mindre omfattning än sina svenska kamrater söker sig till gymnasium och högskola. Det är också vanligare med studieavbrott i den gruppen. Man skulle kunna fortsätta att göra en sådan här uppräkning av fler samhällsområden där vi har en bra bit kvar till att nå lika förutsättningar och lika villkor. Tyvärr kan den listan göras ganska så lång. Viicenterpartiet tycker att det är dags att man utvärderar jämlikhetsmålet och ser på hur det i praktiken har kommit att omsättas i samhället. Det har hänt mycket i vårt land sedan mitten av 70-talet, då målet formulerades. De tidigare arbetskraftsinvandrarna är nu mitt uppe i ett generationsskifte. Stora grupper bland det senaste årtiondets invandrare har kommit från längre bort liggande länder. Det innebär att det kulturella, språkliga och religiösa avståndet mellan dem som kommit och det samhälle som de skall leva i har ökat. Frågan är om vi i tillräcklig grad har anpassat våra samhällsinsatser till dessa förändringar. Det tycker vi att vi borde utvärdera — och komma med riktlinjer för hur detta skall fungera under 90-talet. Herr talman! Valfrihetsmålet har kommit att formuleras så, att det ger in vandrarna rätt att leva och verka i den svenska samhällsgemenskapen och samtidigt behålla och utveckla sitt kulturarv. Det skall dock ske inom ramen för de grundläggande normer som gäller i det svenska samhället för mänsklig samlevnad och respekt för andra människor. Det här målet har kommit att tolkas på vitt skilda sätt, beroende på hur man har uppfattat rätten att behålla och utveckla sitt kulturarv. Det har t.o.m. åberopats som skäl till att vissa brott i vårt land, med hänvisning till den åtalades kulturella bakgrund, skulle betraktas på ett mildare sätt. Valfrihetsmålet kommer med stor sannolikhet under de närmaste tio åren att få en mer central betydelse inom invandrarpolitiken. I och med att invandringen har ändrat karaktär under framför allt 80-talet har antalet invandrare med mera avvikande kulturell bakgrund ökat i snabb takt. Riskerna för konflikter och motsättningar ökar därigenom i samhället. De som har anlänt under senare år har knappt hunnit etablera sig i vårt samhälle. Men om några år kommer dessa grupper att ställa krav på samhället och på sina medmänniskor. Herr talman! Jag vill påstå att samhället är dåligt förberett på att möta den debatt som då uppstår. Hitintills har vi i hög grad hukat för den debatten och hänvisat till det övergripande målet, utan att vi närmare vill precisera vad det i praktiken innebär. För frågan är hur långt vi är beredda att gå när det gäller att acceptera kulturellt avvikande beteenden. Vi som deltar i den här debatten vet att spännvidden på den här punkten är stor bland svenska folket. Maria Leissner har pekat på ett sådant påtagligt exempel. Här finns uttalanden — alltifrån dem som säger att ”är man i Sverige, då får man acceptera svenska normer och sedvänjor fullt ut”, till dem som talar sig varma för ett mångkulturellt samhälle. Det är egentligen det här som mycket av det som står i propositionen om åtgärder mot etnisk diskriminering handlar om. Därför tycker vi centerpartister att det är beklagligt att man från regeringens och utskottsmajoritetens sida inte vill starta ett arbete som innebär att vi preciserar valfrihetsmålet. Det kommer att behövas. Herr talman! I stort sett är vi från centerpartiets sida överens med utskottsmajoriteten om att vi inte genom lagstiftning skall förbjuda rasistiska organisationer. Däremot anser vi att vi skall skärpa straffen för brott med rasistiska förtecken, och vi tycker att man i den aviserade utredningen skall se över lagstiftningen med inriktning på att vi kraftfullare motverkar och beivrar etnisk diskriminering. När det gäller lagstiftning mot etnisk diskriminering i arbetslivet anser vi att man på nytt bör överväga en sådan, i första hand i preventivt syfte. Det innebär att straffrättsliga ingripanden bör undvikas och att vi i stället bör inrikta sanktionerna på skadestånd. I betänkandet SfU21 behandlar vi en helt annan sak. Det gäller ett nytt ersättningsoch mottagningssystem för flyktingar i kommunerna. Från centerpartiets sida har vi under några år efterlyst ett nytt ersättningssystem som motverkar ett passivt socialbidragsberoende och som ger kommunerna möjligheter att mera aktivt arbeta med att slussa ut flyktingarna på arbetsmarknaden. Den nu föreslagna modellen ligger väl i linje med våra tidigare krav. Samma förhållande gäller regeringens avsikter att återinföra bosättningslånen. Vi har dock från centerpartiets sida haft två erinringar. I övergången till ett nytt system kan det finnas kommuner som får problem och där ersättningen inte täcker kommunernas kostnader. Vi har till utskottet fått en skrivelse från någon kommun, och vi har under utskottets arbete också fått påstötningar från olika kommuner. De är oroliga för vad övergången kan innebära. Därför har vi i utskottet i enighet markerat att staten har huvudansvaret. Skulle det bli problem måste regeringen snabbt överväga åtgärder som kan lösa problemen och som håller kommunerna kostnadsmässigt skadeslösa. Skulle kommunerna uppleva att omläggningen är ett försök från statens sida att vältra över kostnader och ansvar på kommunerna, är jag helt övertygad om att det kommer att bli mycket svårt för invandrarverket att i framtiden teckna avtal med dessa kommuner om fortsatt flyktingmottagande. Det andra kravet från vår sida gäller kommunernas möjligheter att begära och beställa arbetsmarknadsservice. Mycket av den här omläggningen står och faller med hur vi lyckas med att snabbt få ut flyktingarna i arbetslivet. I annat fall blir hela omläggningen ett slag i luften. Vi tycker att propositionen är något otydlig på den här punkten. I propositionen talas det i allmänna ordalag om hög beredskap och nära samarbete. Vår erfarenhet av att diskutera detta med människor som arbetar med den här typen av frågor ute i kommunerna är att det inte är så enkelt som att bara tala om att det skall vara hög beredskap och nära samarbete. Det finns ett antal konfliktpunkter mellan de statliga arbetsmarknadsmyndigheterna och kommunerna då det gäller de senares önskemål och vilja att göra insatser. Enligt vår uppfattning måste en precisering ske av bl.a. arbetsmarknadsverkets roll i det fortsatta arbetet. Kommunerna måste få större möjligheter och större rättigheter att begära och beställa service och särskilda insatser hos AMS och andra arbetsmarknadsorgan för att kunna genomföra de individuella introduktionsplaner som hela idén bygger på. De måste fungera så att invandrarna snabbt kommer ut i arbetslivet. Vi har i en reservation pekat på att vi skulle önska att man tillförde detta till det nya systemet. Då tror vi att man har större förutsättningar att lyckas bra med omläggningen, som är så viktig för det fortsatta kommunala flyktingmottagandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerreservationerna till socialförsäkringsutskottets betänkanden 18 och 21.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga ett par ord till Gullan Lindblad från moderata samlingspartiet. Självfallet är det på det viset att den officiella moderata politiken återspeglas i moderaternas motioner och reservationer i riksdagen, och det är dem vi behandlar. Men samtidigt måste Gullan Lindblad ha en viss förståelse för oss övriga, om vi känner oss något förvirrade av att moderata samlingspartiet så att säga uppträder med två ansikten. Man har en officiell politik i riksdagen, men samtidigt finns det framstående företrädare för partiet som uppträder precis tvärtom i andra församlingar. Jag gör inte anspråk på att ha monopol på humanitet och generositet. Jag skulle gärna vilja att dessa begrepp omfattades även av alla i moderata samlingspartiet. Men då fordras det att partiet tar klart och entydigt avstånd från kommunala politiker som uppträder i strid mot den officiella moderata politiken. Det klargörandet anser jag vara absolut nödvändigt, om vi skall rensa den här debatten från rasistiska inslag som en eller annan kommunalpolitiker gör sig skyldig till. Herr talman! I de betänkanden vi nu behandlar återfinns ett stort antal vpk-motioner och motsvarande reservationer på en rad områden. Det handlar om konkreta förslag vad gäller flyktingpolitiken, invandrarpolitiken, det kommunala flyktingmottagandet, åtgärder mot etnisk diskriminering, anknytningsinvandring och representation i invandrarverkets styrelse. Det är självklart att en gemensam debatt kring så många och omfattande områden av nödvändighet blir schematisk och bristfällig. Vad gäller flyktingpolitiken ämnar jag koncentrera mig till de områden som vi anser viktiga att debattera i dag. Vi kan konstatera att regeringen har påbörjat en anpassning till den restriktivare flyktingpolitik som råder i Europa. Den svenska regeringens beslut den 14 december 1989, att med hänvisning till 3 kap. 4§ i utlänningslagen inte längre ge skydd i Sverige åt krigsvägrare och s.k. de facto-flyktingar, om inte särskilt starka skyddsbehov föreligger, innebär att regeringen inför ett tidsobestämt undantagstillstånd för mänskliga rättigheter. Det finns skäl att frukta att regeringens avsikt är att detta tillstånd senare skall permanentas. Människor som fram till den 14 december 1989 haft rätt att få skydd i Sverige mot krig och kränkningar av de mänskliga rättigheterna skall nu avvisas till sina hemländer, till fortsatta kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Sverige har genom att underteckna internationella konventioner och förklaringar om mänskliga rättigheter åtagit sig att respektera dem. Om regeringen avvisar asylsökande människor till allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter, har Sverige åsidosatt sina internationella åtaganden. Genom att Sverige ger lägre prioritet åt skyddsbehövande asylsökande människors mänskliga rättigheter försvagas hela försvaret av de mänskliga rättigheterna, i förlängningen också för dem som har uppehållstillstånd och för dem som är svenska medborgare. Som skäl för denna drastiska förändring av den svenska flyktingpolitiken åberopar regeringen att invandrarverkets förläggningskapacitet är överansträngd, att det är stora problem att utplacera flyktingar med uppehållsoch arbetstillstånd i kommunerna och att invandrarverkets personal är utarbetad. Allt detta är administrativa problem som går att lösa med god vilja och större flexibilitet. Det kan aldrig godtas att problem i vårt flyktingmottagande löses genom att vi ensidigt beslutar vägra att ge skyddsbehövande fristad. I ett krisläge bör regeringen inleda konsultationer med FNs flyktingkommissarie och begära fördelning av de asylsökande på andra konventionsstater. I det sammanhanget bör påpekas att vi inom vpk självfallet är medvetna om att Sverige inte ensamt kan klara Europas flyktingmottagning. Likaså är vi medvetna om att Sverige inte kan föra en självständig flyktingpolitik helt utan hänsyn till vår omvärld. Oavsett om Sverige harmoniserar sig med EGs flyktingpolitik eller inte, är vi tvunga att i viss mån anpassa oss till den i alla fall. Just därför är det viktigare än någonsin med initiativ från Sveriges sida på statsministernivå om en gemensam och generös flyktingpolitik i hela Europa. Det är nämligen en förutsättning, om vi vill slå vakt om vår generösa och humana flyktingpolitik. Det är också en förutsättning om vi vill slå vakt om de värderingar som är förknippade med den humana och generösa flyktingpolitiken. Varje uteblivet initiativ på det området undanröjer förutsättningarna för oss i Sverige att bedriva den generösa och humana flyktingpolitik som vi vill föra. Det är viktigt att påpeka att just detta är det viktigaste området inom flyktingpolitiken i dag. Man kan inte förhålla sig tyst i fortsättningen. Varje tänkande politiker förstår att om EG och det övriga Europa för en restriktiv flyktingpolitik, kan inte Sverige ta emot alla de flyktingströmmar som med nödvändighet kommer att vända sig mot oss. Lösningen på det är att ta initiativ på det internationella planet och försöka åstadkomma en generös flyktingpolitik så att också de andra länderna i Europa skall kunna ta sitt ansvar för de stora flyktingströmmarna. Samtidigt ser man en inriktning i budgetpropositionen som går åt ett helt annat håll. Det är litet skrämmande att det i budgetpropositionen, bilaga 12, s. 126, under rubriken ”Åtgärder för att öka antalet sysselsatta” meddelas att regeringen mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden och integrationsarbetet i Västeuropa har för avsikt att ta upp frågan om tillämpning av reglerna för arbetskraftsinvandring med parterna på arbetsmarknaden och AMS. Dessa skrivningar överensstämmer också med intervjuuttalanden av statssekreterare Bo Göransson i Dagens Nyheter den 19 november 1989, där han talar om att stänga gränserna för de facto-flyktingar. Detta nya synsätt betyder att Sverige radikalt försvagar sitt arbete med att försvara de mänskliga rättigheterna i världen och att företagens behov av arbetskraft skall bli styrande för den svenska flyktingpolitiken. Självfallet innebär detta en grundläggande förändring av den svenska politiken i riktning bort från solidaritet och medmänsklighet till förmån för kortsiktiga lönsamhetsintressen för företagen. Vänsterpartiet kommunisterna anser emellertid att det måste skapas vissa förutsättningar för att förverkliga den humana och generösa flyktingpolitik som riksdagen har beslutat om. Den viktigaste frågan i dag är svårigheterna som det kommunala flyktingmottagandet har. Att vi lyckas lösa det problemet är av avgörande betydelse för den framtida flyktingpolitiken. Varje år betalar invandrarverket hundratals miljoner kronor till olika privatpersoner som skor sig på invandrarverkets desperata behov att hitta tak över huvudet för flyktingar. Mot denna bakgrund anser vpk att man inte längre kan tala om en human och generös flyktingpolitik, om man inte löser de problem som är förknippade med det kommunala flyktingmottagandet. Inte heller den nya organisationen av invandrarverket, som förhoppningsvis skall förkorta väntetiden, kan förverkligas om ingenting görs på det här området. Förkortningen av de ofta omdebatterade och med rätta kritiserade väntetiderna, liksom av förläggningsvistelsetiden, är direkt beroende av kommunernas benägenhet att ta emot flyktingar. Denna påverkas i sin tur av bostadsbristen. Vpk har upprepade gånger lagt fram konkreta förslag till en lösning av flyktingarnas bostadsproblem. I dag vistas ca 7 000 personer med uppehållsoch arbetstillstånd på förläggningar. Dessa personer har rätt att bosätta sig och arbeta var som helst i landet. På grund av bostadsbristen, som är ett stort problem, kan de inte göra det. Vpk har föreslagit en kraftfull satsning på åtgärder för att skapa tillfälliga genomgångsbostäder för alla som är i omedelbart behov av en bostad. Dessa bostäder skall vara just tillfälliga. Den som tilldelas en sådan bostad skall behålla sin plats i den ordinarie bostadskön. Dessa tillfälliga bostäder skall kunna tilldelas även svenska ungdomar och alla som är i behov av en bostad. I detta sammanhang kan konstateras att det går att lösa problemen med bostadsbristen och förläggningsvistelsen för de flyktingar som fått politisk asyl, men det kräver resurser. En human och generös flyktingpolitik kan inte förverkligas med bara ord. Det är inte lätt att förverkliga den, och det kostar pengar. Men det är nödvändigt. Herr talman! Jag är benägen att hålla med centern om att i debatterna om flyktingoch invandrarpolitiken under senare år har en stor del av invandrarpolitiken helt försvunnit. En gång i tiden beslutade riksdagen om riktlinjer för invandrarpolitiken där målsättningarna om jämlikhet, valfrihet och samverkan fastställdes. En gång i tiden preciserades också invandrarverkets uppgifter på detta område.

Det är en väsentlig skillnad mellan å ena sidan hur verkets arbete beskrivs i verksamhetsplaner och andra dokument och å andra sidan det arbete som görs i verkligheten. Orsakerna härtill kan diskuteras, men det vore ärligare om verket talade om att man i nuvarande läge inte kan uppfylla de här nämnda arbetsuppgifterna och talade om varför så är fallet. Till att börja med är det viktigt att man ser till att det blir möjligt för vanligt folk att över huvud taget komma i kontakt med verket, vilket i dag är helt omöjligt. Det är det minsta man kan begära av ett statligt verk. Det är helt uppenbart att man håller på att rasera ett långt, mödosamt och tålmodigt uppbyggnadsarbete vad det gäller invandrarpolitiken. Detta sker samtidigt som alarmerande rapporter talar om ökad brottslighet bland in vandrarungdomar och utländska medborgare. Det sker samtidigt som det kommer minst lika alarmerande rapporter om invandrarungdomars och andra generationens invandrares ökade andel bland personer med psykiska och psykosomatiska problem. Det sker samtidigt som man kan konstatera att arbetslösheten bland invandrarna är mer än dubbelt så hög som bland svenska ungdomar och ännu högre bland invandrarungdomarna. Det sker samtidigt som man kan konstatera att diskrimineringen av invandrare och invandrarungdomar på arbetsplatserna ökar.

Den debatten förs inte i dag. Den debatten försöker man hålla undan. Det mödosamma arbete som hittills har bedrivits, inte minst inom invandrarnas organisationer, håller på att raseras. Alla de värdefulla aktiviteter som bedrivs i dessa organisationer — inte minst på frivillig grund — för kvinnor, ungdomar och invandrarfamiljer håller också på att raseras. Det är synd, och jag hoppas att någonting i denna debatt skall kunna sägas om invandrarpolitiken och de svåra problem som vi i dag har på detta område, inte minst med tanke på att alla flyktingar som kommer till Sverige och får politisk asyl blir invandrare och alltså blir föremål för dessa åtgärder inom invandrarpolitiken. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.
Herr talman! Jag vill gärna upprepa för Alexander Chrisopoulos vad jag tidigare sade, nämligen att det är den politik som redovisas här i riksdagen som är moderata samlingspartiets officiella politik i flyktingoch invandrarfrågor. Nu står detta i protokollet på två ställen, så att Alexander Chrisopoulos kan läsa det innantill. När det gäller talet om politikens två ansikten kan jag redovisa att vårt ungdomsförbund t.ex. förespråkar en helt fri invandring. Så kan det vara i ett demokratiskt parti. Alexander Chrisopoulos anser sig kunna ställa särskilda krav på mig. Jag vill då säga att Alexander Chrisopoulos som företrädare för ett kommunistiskt parti nog skall vara mycket varsam med orden när det handlar om politikens två ansikten.
Herr talman! Det är inte en ideologisk fråga vi nu diskuterar, utan vad vi diskuterar är den elementära frågan huruvida ett parti bör uppträda enhetligt i riksdagen, i kommunala församlingar och i andra sammanhang i en så vital och viktig sak som rasistiska uttalanden är. Gullan Lindblad anför som ett exempel på hur ett demokratiskt parti fungerar att moderata samlingspartiets ungdomsförbund har en annan uppfattning och vill ha en fri invandring. Skall man tolka det så att Gullan Lindblad accepterar sådana uttalanden som gjorts av den aktuelle moderate kommu nalpolitikern? Är det ett inslag i partiets sätt att fungera demokratiskt, och skall sådana uttalanden få göras även i fortsättningen? För Gullan Lindblad borde det nu vara viktigt att klart och tydligt ta avstånd eller inte ta avstånd från denna kommunalpolitikers agerande på detta område och inte bara hänvisa till partiets motioner. I dessa kan vi själva läsa innantill.

Herr talman! Situationen är i dag av många orsaker allvarlig när det gäller invandrarfrågorna. Den är allvarlig ute i världen när det blivit så stora flyktingströmmar. Den är allvarlig i Sverige, och vi har problem som vi på något sätt måste lösa. Samtidigt vill jag vända litet på det hela. Det förekommer inte bara invandrarfientliga stämningar i Sverige. I går var människor samlade i en kyrka i Östergötland och bildade en front för flyktingars rättigheter. Samtidigt som det finns ungdomar som visar rasistiska tendenser, finns det ungdomar som ställer upp för sina kamrater när de är sjuka, när de är hotade av utvisning och i andra sammanhang. Det finns alltså både — och, och det skall vi komma ihåg. Nästan alla talar om invandrarfientliga strömningar. Men det finns också arbetsgivare som säger: Jag vill helst ha invandrare som anställda, de är pålitliga och bra arbetare, och de väjer inte för de problem som finns. Det finns alltså både — och. Vi har endast denna jord att leva på, och vi måste vara aktsamma om den, så att den uthålligt kan vara Moder Jord för oss människor och allt annat liv. För att vi skall få leva ett liv i överensstämmelse med naturen, i frihet och i fred oss människor emellan, måste vi tänka globalt. Just nu — i detta århundrade, under vår livstid — bor vi i den del av världen där det råder fred, där vi har demokrati och där det finns överflöd av mat och annat som vi behöver. Vi har överskott av livsmedel och måste stifta lagar för att det inte skall bli för mycket. Däremot finns det fördelningsproblem, men dessa tänkte jag inte ta upp nu. Det har inte alltid varit så. För två till tre generationer sedan sökte sig en miljon svenskar till en annan världsdel, till Amerika, som ekonomiska flyktingar eller miljöflyktingar. Det är väldigt viktigt att vi i dag tänker på de flyktinggrupper som finns internt i olika länder eller som flyr till andra länder på grund av försaltade jordar, ökenspridning eller radioaktiva jordar som i Ryssland. Vi måste aktivt arbeta mot denna förstöring av jordarna. Det är oerhört viktigt, eftersom dessa problem annars ökar. Detta har med flyktingpolitiken att göra. Miljöflyktingarna är nästa stora grupp, som flyr för att kunna överleva rent materiellt. I dag tar vi emot människor på grund av förföljelser mot dem, och vi har arbetsplatser som väntar på dem. Men vi förmår bara inte placera dem. De betänkanden som vi nu behandlar berör frågan hur vi skall ta emot dessa flyktingar och hur de skall leva här i fred och samförstånd med oss övriga invånare i Sverige. Vi måste vända på flyktingpolitiken och invandrarpolitiken och se flyktingarna som den resurs de är. Hur kunde 60 000-70 000 invandrare om året komma under den stora arbetskraftsinvandringens tid utan att det ställde till så stora problem, även om det fanns problem då också? De flesta kunde inte svenska. De behövde lära sig språket och anpassa sig. Vi har under några år haft en liknande situation — vi behöver arbetskraft. Jag kan inte exakt ange vad som här skulle behöva göras, men nog är det märkligt att vi har dessa människor i Sverige men ändå har tomma arbetsplatser. I dessa betänkanden försöker man få dessa båda faktorer att mötas. Det ser vi positivt på. När det gäller socialförsäkringsutskottets betänkande 17 vill jag yrka bifall till de reservationer som miljöpartiets representant i utskottet står bakom. Dessutom vill jag yrka bifall till vpk:s reservation nr 2 om representationen i invandrarverkets styrelse. Det är viktigt att åtminstone alla riksdagspartier är representerade i styrelsen för statliga verk vars verksamhet berör en stor del av vår befolkning, både gamla och nya svenskar. Betänkandet handlar mycket om en ökning av flyktingkvoten. Det finns i läger runt om i världen flyktingar som har ett stort behov av att komma därifrån. Antalet sådana flyktingar uppgår till 15 miljoner. Vi kan här dra vårt strå till stacken. I vår motion föreslår vi en större ökning än som nu föreslås i den reservation som vi har gemensamt med moderata samlingspartiet och folkpartiet. Vi har emellertid anslutit oss till den reservationen för att ge större kraft åt detta krav. Viktigt är att vi öppnar möjligheterna för en större kvot flyktinginvandring. Nu finns planer på en samlad flyktingoch arbetskraftsinvandring. Man skall inte i första hand tänka på att få arbetskraft från flyktinglägren, utan man skall främst tänka på dem som har behov av att komma därifrån. Att det är ett mycket stort antal människor och att vi inte kan uppnå en lösning på det problemet är alla medvetna om. Vi tänker särskilt på de irakiska kurder som är i lägren i Turkiet. Deras situation är mycket svår. Irak försöker på alla sätt att få dem tillbaka till landet. Vad som händer dem om de kommer tillbaka, vågar jag inte tänka på. I övrigt yrkar jag bifall till propositionen. Socialförsäkringsutskottets betänkande 18 handlar om etnisk diskriminering. Här gäller det att främst tänka på barnen och ge dem undervisning i ämnen som svenska, historia, samhällskunskap och religion. På lågoch mellanstadiet har dessa ämnen andra rubriker. Det är lättast att påverka barnen i frågor som rör mänskliga rättigheter. Man kan få barnen att rent instinktivt förstå vad det handlar om. De allra flesta har dessutom klasskamrater eller i varje fall skolkamrater som kommer från andra länder. Naturligtvis kan man också ha temadagar och studiebesök på olika ställen, men det viktigaste är att diskutera frågor om diskriminering i den normala undervisningen i samband med olika situationer som uppkommer i skolan. Jag har själv varit SFl-lärare för invandrarbarn och vuxna i alla former av grundutbildning i flera decennier och vet vad det handlar om. Den ökande invandrarfientligheten måste motverkas på alla sätt. Det räcker inte med att låta barn komma in i Sverige — fast det är inte så bara, utan vi måste också ge dem en framtid. Både svenska barn och invandrarbarn kan påverka sina föräldrar och bidra till en bättre stämning. Gott omdöme och föredöme hos de människor som insett vikten av detta är oerhört viktigt. Det kan vara lärare, personal på daghem och fritidshem samt förstås politiker. Men det är inte alla av oss politiker som kommer i daglig kontakt med dessa problem, utan ofta är problemen mer teoretiska för oss. Men vi bör ändå försöka upprätthålla de kontakter vi har med invandrare och invandrarorganisationer. Jag vet också att många, åtminstone i socialförsäkringsutskottet där jag ingår, gör det. Vi måste också använda oss av lagar. Miljöpartiet de gröna vill förbjuda sammanslutningar som ägnar sig åt att förfölja personer eller grupper av viss ras, hudfärg eller visst etniskt ursprung, dvs. rasistiska organisationer eller grupper. Ett förbud skulle inte bara gälla mot organisationer med egna stadgar och annat utan mot alla grupper som ägnar sig åt sådant. Deltagande i sådana sammanslutningar anser vi skall kriminaliseras. Om vi inte tar avstånd från dessa organisationer och sammanslutningar tillåter vi dem faktiskt. Vi kommer i så fall att ge dem föreningsstöd och hjälpa dem med lokaler. Det som inte är förbjudet enligt svensk lag blir ju tillåtet. Handlingarna är redan förbjudna, men det är enligt min mening viktigt att också förbjuda dessa organisationer och grupper. I de länder där rasismen är som värst — jag behöver inte nämna dessa länder vid namn — har det inte funnits förbud mot sådana organisationer och sammanslutningar, utan de har fått verka fritt. Grundlagsmässigt finns inget hinder för en sådan lag. Många faktorer väger tungt för dess stiftande. I den FN-konvention som vi har skrivit under står inskrivet ett avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Många juridiskt tunga instanser har tillstyrkt tillkomsten av en lag på detta område, exempelvis Advokatsamfundet, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, BRÅ, rikspolisstyrelsen, domstolsverket och Svea hovrätt. Folkrörelser och kvinnoförbund har uttryckt tveksamhet eller avstyrkt. Det är alltså fråga om ganska många tunga remissinstanser. Jag anser det viktigt att en lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet stiftas och att regeringen snabbt återkommer till riksdagen med sådant förslag. Vid brottet hets mot folkgrupp är det viktigt att rätt till skadestånd införs för den som utsätts. Jag yrkar bifall till de reservationer som miljöpartiet antingen står ensamt bakom eller som vi har tillsammans med andra partier i socialförsäkringsutskottets betänkande 18. Jag yrkar vidare bifall till hemställan i SfU22 om tilläggsbudgeten. Dessutom yrkar jag bifall till hemställan i SfU21. Trots att miljöpartiet har avgett fyra reservationer till detta senare betänkande, ser vi positivt på att ett helhetsgrepp tas i fråga om flyktingmottagandet. Introduktionsplanerna är oerhört viktiga. Om jag har förstått saken rätt kommer dessa planer att göras upp inte bara för dem som skall ut i arbetslivet utan även för hustrur i familjer med många barn. Även kvinnor skall således finnas med i dessa planer och kunna lära sig svenska språket. Vi vet att männen i många äldre invandrarfamiljer klarar sig ganska bra språkligt sett. Kvinnorna däremot talar fortfarande inte svenska särskilt bra. Det gör att deras kontakt med omvärlden är dålig. Även kontakten med barnen kan bli dålig. Jag förutsätter därför att det upprättas introduktionsplaner för varje flykting. Vi anser också att det är viktigt att allmänheten gör en insats för flyktingarna under deras anpassningstid i landet. Frivilliga åtaganden som fadderfamilj förekommer redan på många orter. Man kan också vara hyresvärd åt en flyktingfamilj. Det ser vi som en viktig del i strävan att snabbt anpassa flyktingar till förhållandena i det nya landet. Fadderfamiljen kan självfallet också vara en annan invandrarfamilj som bott en längre tid i Sverige. Det måste alltså inte vara ursvenskar som ställer upp på detta sätt. Att kunna tillhandahålla flyktingar bostäder är en mycket viktig sak. Här har många kommuner mycket stora svårigheter att klara vad de har åtagit sig. Vi ser dock positivt på det förslag som innebär en öppning till en större rörlighet i bostadsfrågan. Det ges bidrag till tillfälliga bostäder, genomgångsbostäder osv. Vi har lagt till att flyktingar också kan vara inneboende hos familjer. En sådan ordning skulle förbilliga för kommunerna. Den strikta tidsgränsen i vad gäller ersättning för anknytningsinvandring vill vi inte hålla på. Vi anser att den kan få gälla under längre tid än två år. Även språkutbildningen anser vi kan utsträckas i tiden, en fråga som vi redan har behandlat här. Vi vill också att det nya ersättningssystemet skall följas upp, speciellt i de kommuner där det är ont om arbete. Kommunförbundet eller kommunen i fråga bör ha möjlighet att omförhandla de olika planerna, så att inte systemet blir stelbent. Det gäller att fullfölja de avsikter som kommit till uttryck i betänkandet. SÖ och länsskolnämnderna bör vidare se till att undervisningen av flyktingar fungerar på ett tillfredsställande sätt. Jag yrkar bifall till de reservationer som miljöpartiet har skrivit under och i Övrigt bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 17 behandlar budgetanslaget till statens invandrarverk, till kvotflyktingar och statsbidraget till Stiftelsen Invandrartidningen. Det är mindre än ett år sedan invandrarverket genomförde sin stora omorganisation. Avsikten med den nya organisationen var att förkorta de långa handläggningstiderna och få ett bättre flyktingmottagande. Vi känner alla till hur verkligheten blev. Den stora tillströmningen av asylsökande har skapat problem och gjort det nästan omöjligt att få den korta väntetid som avsågs med den nya organisationen. Bristen på kommunplatser för dem som har fått uppehållsoch arbetstillstånd har också skapat problem och ett starkt tryck på förläggningsverksamheten. Det finns ca 7000 människor på förläggningarna som har uppehållsoch arbetstillstånd men ingen kommunplats. Dessa 7000 människor skulle fylla ca 35 förläggningar. I reservation 1 från vpk begärs att invandrarverket skall tillföras 25 milj.kr. så att verket kan bevaka och fullfölja invandrarpolitikens praktiska tillämpning. Varifrån dessa 25 milj.kr. skall tas anges inte. Vpk:s svepande kritik mot invandrarverkets verksamhet är inte på något sätt underbyggd. Man anger inte heller vad pengarna skall användas till. Dessutom överstiger beloppet kraftigt det belopp som verket självt begärt i sin anslagsframställning. Jag vill påminna om att regeringen har ett bemyndigande att besluta om de tillfälliga förstärkningar som behövs för att handlägga asylärenden och för att ta emot asylsökande och flyktingar. Sådana åt gärder skall därefter anmälas för riksdagen. Jag yrkar avslag på den reservationen från vpk. Tre reservationer berör flyktingkvoten. I en gemensam motion begär moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet att flyktingkvoten bör öka till 2000 personer. De begär också, i händelse av bifall, ökade anslag. Vpk har en egen reservation i vilken man begär att flyktingkvoten skall höjas till 3000 personer per år, men man begär inga medel för att finansiera ökningen. Flyktingkvoten har under flera år varit 1250 personer per år. Det råder egentligen inga delade meningar om att denna kvot bör höjas. Det tycker vi alla, men frågan är bara tidpunkten för det. I den situation som nu råder är det knappast möjligt att höja flyktingkvoten. Våra slussar och flyktingförläggningar, både de fasta och de tillfälliga, är fullbelagda till följd av den stora spontantillströmningen av asylsökande och bristen på kommunplatser. Men, som utskottet fått en redogörelse för, pågår inom regeringskansliet ett arbete som går ut på en sammanhållen flyktingoch immigrationspolitik. Man diskuterar också en kraftig höjning av flyktingkvoten. Samtidigt säger man att utslussningen till kommunerna då måste fungera snabbare än i dag.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 Utskottet behandlar i sitt betänkande 18 propositionen om åtgärder mot etnisk diskriminering. Propositionen grundar sig främst på det betänkande kallat ”Mångfald mot enfald” som kommissionen mot rasism och främlingsfientlighet avgett. Jag tror att den här propositionen kom i rätt tid. Vi behöver en diskussion om rasism, främlingsfientlighet eller invandrarfientlighet. I propositionen redovisas många värdefulla synpunkter på orsaker till etniska konflikter och hur sådana kan förebyggas eller motarbetas. Opinionsbildning och attitydpåverkan är av stor betydelse. Opinionen kan påverkas genom förmedling av kunskaper eller goda exempel. Ibland betyder torra fakta mycket för att rätta till missförstånd och missuppfattningar. I det opinionsarbetet är det inte bara myndigheterna och deras informationsinsatser som behövs utan också insatser från alla enskilda samt inte minst från vårt organisationsliv och våra folkrörelser. Vi har en fin tradition inom svensk folkrörelse att arbeta med solidaritetsfrågor på ett kunnigt och ansvarskännande sätt. Skolan har också ett stort ansvar för att unga människor får en tolerant inställning till invandrare och flyktingar. I en skola där de flesta elever i dag har kamrater som kommit som flyktingar eller invandrare finns förmodligen de bästa förutsättningarna för en större insikt i och kännedom om orsakerna till invandringen. Det finns visserligen undersökningar som visar att vi har en positiv inställning till invandrare och flyktingar, men frågan är just nu om den allmänna opinionen håller på att svänga till invandrarnas och flyktingarnas nackdel eller om det bara är ett fåtal som plötsligt blivit mer högljudda eller fått större utrymme i massmedia. Det finns emellertid all anledning att vara uppmärksam på olika händelser och klart markera att sådant som korsbränning, vandalisering på flyktingförläggningar och trakasserier av invandrare och flyktingar i bostadområden inte tolereras i vårt svenska samhälle. Det finns heller ingen anledning att inte bemöta det flygblad från Sverigedemokraterna som nu cirkulerar på arbetsplatser och på andra ställen runt om i landet. Budskapet är där att våra skattemedel förskingras genom att flyktingarna går till socialbyrån och får stora bidrag och därmed lever bättre än svenskarna. Den stora inströmningen av asylsökande, det ökade antalet flyktingar, skapar osäkerhet, oro och också rädsla hos många. Men det är inte bara svenskar som känner sig rädda och osäkra. Det gör också invandrare, även de som bott i Sverige i flera år. De anser att klimatet har blivit hårdare den senaste tiden, och de är oroade över de tendenser till främlingsfientlighet som de anser att de allt oftare möter. För att inte förlänga debatten, och eftersom jag vet att invandrarministern gärna vill tala om opinionsfrågor, övergår jag till att kommentera några av de 18 reservationer som finns fogade till betänkandet. I reservation nr 7 yrkar vpk och miljöpartiet på ett förbud mot rasistiska organisationer. Förbudet skulle emellertid endast avse sammanslutningar som ägnar sig åt att förfölja personer på grund av deras ras, hudfärg eller etniska ursprung. I propositionen finns en lång beskrivning till varför en lagstiftning inte föreslås. Utskottet delar statsrådets uppfattning att rasistiska attityder främst skall motarbetas med kunskap och upplysning. Frågan är om man bäst kommer till rätta med rasistisk verksamhet genom att förbjuda den. En lagstiftning skulle dessutom innebära ett ingrepp i föreningsfriheten. Utskottet anser att man i stället bör utreda om man inte på annat sätt kan försvåra en rasistisk verksamhet. Fyra reservationer handlar om en lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Reservationerna har dock litet olika utgångspunkter. I propositionen sägs att en lagreglering mot etnisk diskriminering i arbetslivet bör övervägas och att den utredning som skall överväga åtgärder mot rasistisk verksamhet också kan arbeta med dessa frågor. Moderaterna anser att etniska minoriteter redan i dag har ett tillräckligt skydd och att en lag därför inte behövs. Av centerns reservation framgår att man delar regeringens uppfattning om att en lagstiftning bör övervägas, men centern vill också att utredningen skall analysera etnisk diskriminering på grund av myndigheters beslut. Vpk och miljöpartiet anser att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag och att en utredning inte behövs. Utskottet delar uppfattningen att lagstiftningen bör övervägas och att arbetet skall göras av den utredning som skall överväga åtgärder mot rasistisk verksamhet. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på samtliga reservationer fogade till betänkandet och bifall till utskottets hemställan. ning till kommunerna. I propositionen föreslås också vissa ändringar i lagen om bistånd åt asylsökande. Det ersättningssystem som i dag finns för kommunernas flyktingmottagande innebär att kommunerna får ersättning för socialbidragskostnaderna. Ersättningen ges under det år uppehållstillstånd beviljas och sedan för ytterligare tre år. Kommunerna får också ett schablonbidrag för varje mottagen flykting som kommunen har avtal med invandrarverket om. Dessutom utgår statsbidrag från SÖ för grund-SFI. Kommunen kan också få särskilda projektbidrag. Invandrarverket ersätter även kommunernas kostnad för genomgångsbostäder. Kommunerna får alltså bidrag från olika håll, och det uppstår ofta glapp mellan insatser på grund av att ansvaret ligger på flera myndigheter. I propositionen om ett nytt system för ersättning till kommunerna föreslås nu att socialbidragskostnaderna och huvuddelen av övriga bidrag till kommunerna läggs ihop till en schablonersättning. Ersättningen är 115 000 kr. för flyktingar som fyllt 16 år och 70 000 kr. för barn under 16 år. Beloppen är beräknade efter den prisnivå som gällde i början av året. Kommuner som har ett avtal med invandrarverket om flyktingmottagande får, för att organisera sitt mottagande, en grundersättning som är tre gånger schablonbidraget för vuxna. Invandrarverket beviljar varje år bidrag till olika projekt som kommunerna vill genomföra. Enligt det nya förslaget kommer kommunerna själva att kunna finansiera en del projekt inom ramen för schablonbidraget. Men samtidigt är det viktigt att kommunerna har möjlighet att få ersättning för särskilt kostnadskrävande insatser som de gjort vid flyktingmottagandet. Det kan t.ex. vara extra åtgärder för att få fram bostäder eller att man tagit emot en ny stor flyktinggrupp där stora tolkinsatser behövs eller familjer med många små barn. Utgångspunkten för det nya ersättningssystemet har varit att det inte skall bli dyrare för kommunerna. Ersättningssystemet har arbetats fram tillsammans med Kommunförbundet. Ersättningsnivån kommer också att fastställas årligen genom överläggningar mellan regeringen och Kommunförbundet. Det nya systemet föreslås träda i kraft den 1 januari 1991. Utskottet påpekar också att det är mycket viktigt att regeringen redan från början noga följer hur det nya systemet påverkar kommunernas ekonomi och även deras möjligheter att ta emot flyktingar som har svårt att få ett arbete. Utskottet förutsätter att regeringen snabbt ingriper om det visar sig att det nya ersättningssystemet inte fungerar. Det här nya systemet bör göra det möjligt för kommunerna att på ett mera flexibelt sätt, utifrån flyktingarnas egna förutsättningar, hjälpa dem till en bra start i vårt svenska samhälle. Enligt propositionen skall en individuell plan utarbetas så snart flyktingen kommit till en kommun. Planen skall utarbetas i samråd med flyktingen och innehålla introduktion som bl.a. gäller bosättning, utbildning och arbete. Avsikten med introduktionsplanen är att på ett så bra sätt som möjligt ge flyktingen förutsättningar att leva, bo och arbeta i vårt samhälle. Trots att det råder brist på arbetskraft vet vi att många invandrare och flyktingar har svårt att få ett lämpligt arbete. Arbetslösheten är hög jämfört med den som gäller för befolkningen i övrigt, och många har blivit beroende av socialbidrag under lång tid. Det nya ersättningssystemet är ett sätt att stimulera kommunerna att satsa på aktiva åtgärder för att flyktingen skall komma i arbete. Även om invandrarnas och flyktingarnas problem skall lösas inom ramen för de befintliga arbetsmarknadspolitiska resurserna, har AMS också extra resurser. Arbetsförmedlingarna har sedan några år tillbaka fått förstärkning för att kunna arbeta aktivt med flyktingarna. Arbetsgivarna har också möjlighet att få förhöjt rekryteringsstöd om de anställer invandrare. Herr talman! De flyktingbarn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare finns som regel i kommunala grupphem eller i familjehem. I dag får kommunerna ersättning för vård som ges med stöd av socialtjänstlagen eller med stöd av lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga. Kostnaderna är ofta höga i det enskilda fallet, och därför är det svårt att ha denna ersättning inräknad i schablonersättningen. Det föreslås i propositionen att ersättning skall lämnas för hela den faktiska vårdkostnaden. Dessutom bör schablonersättningen lämns enligt de regler som gäller för andra flyktingar för att täcka övriga kostnader. När det gäller flyktingens bosättning, får flyktingen i dag socialbidrag för hemutrustning, något som ofta diskuterats och som också kan bidra till att skapa en negativ inställning till flyktingarna. Nu föreslås i propositionen att flyktingarna i stället skall erbjudas lån. Lånet skall kunna ges till dem som fyllt 18 år vilka kommunerna får ersättning för. När det gäller handikappade och äldre flyktingar kan det många gånger vara svårt för dem att få en kommunplats, och de riskerar att bli kvar alltför länge på förläggningarna. I det ersättningssystem som vi nu har får kommunerna ersättning för sina socialbidragskostnader. Den treårsgräns som finns för kommunernas bidrag gäller inte här. Samma system kommer att gälla även i fortsättningen men med det tillägget att kommunerna i det nya systemet får ersättning även för social hemtjänst och för färdtjänst för äldre och handikappade flyktingar. I propositionen sägs att kommunen får de här ersättningarna för de flyktingar som på grund av handikapp eller hög ålder inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Moderaterna anser i sin reservation nr 8 att det är omöjligt att på ett så tidigt stadium som vid hälsoundersökningen på förläggningen avgöra om en handikappad kan rehabiliteras så att han kan ta ett arbete. Jag delar naturligtvis uppfattningen att rehabilitering är viktig och att handikappade flyktingar skall ha möjlighet att komma ut i arbetslivet på samma villkor som svenska handikappade. Men i propositionen står faktiskt att bedömningen kan göras i vissa fall i hälsoundersökningen vid förläggningen. I annat fall bör underlag för bedömning normalt komma fram i samband med planering av flyktingens introduktion. Jag anser också, vilket utskottet skriver i betänkandet, att det finns en fara i att tvinga fram rehabiliteringsinsatser genom att, som moderaterna föreslår, kommunerna skall få ersättning för sina kostnader först när en flykting är omöjlig att rehabilitera. Jag yrkar avslag på reservationen. Folkpartiet säger i sin reservation att ett särskilt bidrag för handikappade bör ges som extra påslag på schablonbidraget. Folkpartiet säger inget om hur stort det eventuella påslaget skulle vara och om det skall vara lika för alla. Det kan ju faktiskt vara ganska stora skillnader i kostnad för olika handikappgrupper. Jag tror inte att folkpartiets förslag gör kommunerna mera villiga att ta emot handikappade flyktingar. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Reservationerna nr 6 från vpk och nr 7 från miljöpartiet tar upp ersättningen vid anknytningsinvandring. Vpk vill att tidsgränsen för schablonbidrag till anhörig skall vara fem år från det att flyktingen tagits emot i en kommun. Miljöpartiet anger ingen tidsgräns, utan säger att ersättning bör ges till anhöriga som anländer efter en längre tid. I dag gäller olika regler för utlänningar som får uppehållstillstånd beroende på vilken anknytning de har till flyktingen. För make/maka eller barn under 18 år utgår både schablonbidrag och ersättningen för socialbidrag. Schablonbidraget förutsätter att maken eller makan betraktas som flykting eller att ansökan gjorts inom sex månader från det att den som kom först fick uppehållstillstånd. För andra anhöriga lämnas ingen ersättning till kommunerna. Det här har ofta kritiserats, och nu föreslås i propositionen, att schablonersättning enligt det nya förslaget skall lämnas till alla som får uppehållstillstånd på grund av anknytning till flykting. Men man sätter en tidsgräns för hur länge bidrag kan erhållas, och den gäller lika för alla anhöriga. Utgångspunkten är den tid som det beräknas ta för en flykting att etablera sig i landet. Tidsgränsen är två år, dvs. den anhöriga skall ha ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den först anlände togs emot i en kommun. Utskottet anser att det är en rimlig tidsgräns. Jag yrkar därför avslag på reservationerna. Två reservationer, en från miljöpartiet och en från moderaterna, tar upp frågan om bostäder till flyktingar. Bostadsbristen i landets kommuner är onekligen ett problem, inte bara för flyktingar utan även för flera grupper. Miljöpartiet vill ha fler stimulansinsatser och informationskampanjer för att få fram fler bostäder. Moderaterna vill inte att flyktingarna skall ha förtur i bostadskön. Bostadsutskottet har lämnat ett utförligt yttrande över flyktingarnas bostadssituation med anledning av ett antal motioner. Socialförsäkringsutskottet instämmer i dess yttrande, och med hänvisning ti!l detta yrkar jag avslag på reservationerna nr 16 och 17. Herr talman! Jag yrkar härmed avslag på samtliga reservationer till betänkande nr 21 och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det finns flera hundra tusen människor här i landet som är utländska medborgare. De arbetar, vistas och lever i vårt samhälle. Det finns förutom dessa flera hundra tusen människor med utländskt påbrå som redan har fått svenskt medborgarskap. Här finns andra generationens invandrare, dvs. barn till de invandrare som lever här. Det är ungefär en miljon människor som har invandrarbakgrund. Alla dessa människor har speciella problem just i egenskap av invandrare. Alla de speciella problem som finns och de åtgärder som krävs för att bemöta denna situation har diskuterats, och det har fastslagits någonting som kallas invandrarpolitik. Maud Björnemalm sade i sitt anförande inte enda ord om dessa människor. Hon sade inte ett enda ord om invandrarpolitiken, dvs. alla de åtgärder som är nödvändiga för att bemöta den situation som uppstår och som drabbar dessa människor just i egenskap av invandrare. Vi har från vpk föreslagit att anslaget till invandrarverket ökas med 25 milj.kr. för att invandrarverket skall få förutsättningar att fullfölja sina uppgifter på invandrarpolitikens område.

Detta sker inte i dag. Det är ingen hemlighet att så inte sker. Detta är inte några svepande formuleringar. Invandrarverket själv säger att man inte kan fullgöra sina uppgifter. Det fanns tidigare någonting som kallades samordningsbyrån på invandrarverket som hade just till uppgift att bevaka invandrarpolitiken och olika myndigheters insatser på det här området och belysa invandrarnas sociala och ekonomiska situation. Den här samordningsgruppen finns inte längre. Den har införlivats med tillståndsbyrån. Följaktligen bedrivs det ingen som helst verksamhet på det område som i sista hand kommer att drabba eller beröra dem som i dag är flyktingar och som har fått uppehållstillstånd och vistas i olika kommuner. Jag hoppas att Maud Björnemalm i sin nästa replik kommer att säga något om den saken.

Herr talman! Jag anser att invandrarfientligheten har sanktionerats i och med 13-decemberbeslutet. I pressmeddelanden talas om missbruk av asylrätten och i artiklar och intervjuer med höga tjänstemän från arbetsmarknadsdepartementet talas det om falska flyktingar. Detta har gett ny fart åt invandrarfientligheten. Vidare har vi detta med att flyktingar behandlas som brottslingar. De tas i förvar, blir hämtade av polisen osv. i kanske onödigt stor utsträckning. Genom att i handling kriminalisera själva skyddssökandet ökar flyktingfientligheten. Jag vill kriminalisera dem som tillhör rasistiska organisationer. Asylsökandet är en mänsklig rättighet. Jag vill också ta upp frågan om varför man skall tidsbegränsa anknytningsinvandringen. Vi vet ju att det kan vara nästan omöjligt för någon att lämna ett land. Om nu Sverige har gett inresetillstånd för en nära anhörig att komma hit är det inte säkert att personen kan komma ut ur det land som denne skall fly från. Jag kan inte se att en tidsbegränsning för något positivt med sig. Man borde räkna dessa anhöriga som flyktingar och behandla dem därefter. Annars kan det bli svårt för kommunerna att organisera denna anknytningsinvandring. Det kan ju t.ex. vara flera barn med i sammanhanget — om t.ex. det är en maka med barn som kommer till Sverige.
Herr talman! Vi är här i kammaren rörande överens om att det gäller att så snabbt som möjligt få flyktingarna i arbete när de har kommit ut i kommu nerna. Mycket av det som står i propositionen och i utskottsbetänkandet går ju ut på att detta skall ske på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt. Jag är förvånad över att majoriteten är så rädd — nu läggs ansvaret över på kommunerna att se till att invandrarna kommer ut på arbetsmarknaden — att ge kommunerna instrument som gör att de kan ställa krav på arbetsmarknadsmyndigheter och andra att verkligen göra de insatser som behövs för att klara situationen. Jag tycker att det är till förfång för hela omläggningen att vi inte riktigt har klarat ut de exakta riktlinjerna för vad arbetsmarknadsmyndigheterna skall göra. Det är litet otydligt. Det talas mycket i propositionen om samråd och samarbete. Men jag tror att det därutöver behövs ett tydligt klarläggande av att kommunerna har rättigheter att ställa krav. Annars tror jag inte att detta kommer att fungera fullt ut. I ett annat betänkande berörs målen för flyktingoch invandrarpolitiken. Jag kan i och för sig förstå att socialdemokraterna litet grand värjer sig för att delta i denna diskussion. Man har fullt upp med att hantera de akuta problemen med flyktingpolitiken. Men vi får inte glömma bort de invandrarpolitiska frågorna och de invandrarpolitiska målen. När vi från centerpartiets sida har sagt att vi skall utvärdera dessa frågor och mål, och framför allt försöka åstadkomma preciseringar när det gäller målen för valfrihet, är det inte för att vi i centern i sig tycker att det är speciellt intressant med att ha utredningar i gång. Vi ser framför oss att det under 90-talet kommer att ställas större krav än vad det har gjorts tidigare på invandrarpolitiken. Detta kan bl.a. bero på att det kommer större grupper från andra kulturer som avviker mera än vad tidigare invandrargrupper har gjort. Vi måste i det svenska samhället söka precisera och klara ut gränserna för vad som är tolerabelt och inte tolerabelt. Det kan vi inte göra genom att enbart vänta på en debatt. Vi vet på förhand att den debatten polariseras till dem som är mycket negativa och till dem som är mycket positiva. Jag menar därför att samhället, dvs. staten, måste vara den som tar initiativet och som leder debatten och klarar ut dessa preciseringar.
Herr talman! Jag konstaterar att det råder ganska stor samstämmighet i utskottet kring de flesta frågor. Vissa av reservationerna kan sägas vara en krusning på ytan. Vi diskuterar i dag ett stort smörgåsbord, inte mindre än fyra olika betänkanden. Det är naturligtvis ett massivt arbete för utskottsmajoritetens företrädare att kommentera samtliga reservationer. Jag skall inte heller göra det. Men på några punkter har vi litet olika uppfattning. Vi har t.ex. detta med etnisk diskriminering. Där ställde Maud Björnemalm själv den kloka frågan hur man bäst kommer till rätta med flyktingfientlighet och rasistisk verksamhet. Vi moderater tror att ju mera uppmärksamhet dessa grupper får, som ibland är relativt små men dock ganska högljudda, desto mera luft under vingarna får de. Jag tror också att man skall vara litet försiktig med att alltid dra slutsatsen att det handlar om direkt flyktingfientlighet. Ibland kan det handla om ett oskickligt agerande, jag tänker t.ex. på Kimstad även om jag inte försvarar vad som har hänt där, som gör att dessa människor inte vänder sig mot flyktingarna som sådana utan just mot att det skall bli en stor förläggning för så många människor i en liten bygd. Kanske hade den frågan kunnat hanteras på ett något skickligare sätt. Vi moderater har allmänt sett när det gäller etnisk diskriminering inte velat ha ytterligare lagstiftning, utan vi anser att det går att klara sig med den lagstiftning som finns och att detta inte skall ges ökad uppmärksamhet. Något som är mycket bra i dagens betänkande är förslaget om en ökad frihet för kommunerna att använda resurserna på ett helt annat sätt än i dag. Pengarna skall användas till flyktinglön, utbildning, utbildning och arbete varvat osv. Över huvud taget handlar det om att tusen blommor skall få blomma i fortsättningen. Vi måste på alla sätt gå emot en planekonomi, där det så att säga skall råda ett förhållande för alla flyktingar och invandrare. Det är viktigt att hitta många nya individuella lösningar, organisationer, enskilda, faddrar osv. och se till att dessa fungerar på ett bättre sätt än i dag. Här får naturligtvis alla hjälpas åt i kommunerna så att det hela sker på ett positivt sätt.